Herr talman! Till det sista kan jag säga att det kanske beror på att jag i över 30 år har umgåtts med kommunalpolitiker från Sveriges alla län och praktiskt taget alla kommuner och att jag därför hört vittnas om att man kan bedriva ett effektivt kommunalt arbete utan att ha en borgarrådsinstitution.

Herr talman! Kommunala frågor är vidsträckta. Det upplever vi inte minst under dagens debatt. Det har diskuterats mycket om kommunal kompetens och demokratifrågor, och det är vad jag tänkte ta upp här. Vpk har lagt fram en motion om enlex Birka. Vi frågar oss där om barnens rätt skall heta pengar. Om medborgarrätt skall heta pengar. Vi tvingas konstatera att detta tyvärr fortfarande är ett faktum. Det borde inte vara så i ett rättssamhälle. Det borde inte vara så i ett samhälle som kallar sig demokratiskt. I dag vågar många människor inte hävda sina demokratiska rättigheter av risk för att det kommer att kosta dem skjortan eller kjolen. Det tycker vi är upprörande. Vi tycker att i ett rättssamhälle måste medborgarna, de enskilda individerna, kunna göra sina röster hörda. Man måste få möjlighet att driva ett mål i domstol utan att behöva riskera att bli skyldig tusentals eller hundratusentals kronor. Vi menar att vår motion om en lex Birka har ett allmängiltigt intresse. Den utgår visserligen ifrån en trafikpolitisk fråga, men den har vidare dimensioner. Den har helt enkelt en prejudicerande karaktär. Det tycker nu uppenbarligen inte kommunpolitikerna i Stockholm. Man säger att barnen tog en kalkylerad risk. ”Där ser ni hur det går om man springer i väg och stämmer kommunen” -— ett citat från stadsjuristen i Stockholm och dåvarande socialborgarrådet Mats Hulth, socialdemokraterna. Detta är som Claes Borgström, barnens jurist, sagt — en häpnadsväckande barnfientlighet. Men det är också en häpnadsväckande rättsfientlighet, och det är ovärdigt en rättsstat och ovärdigt Sveriges riksdag om man låter detta passera opåtalt och inte bifaller vpk:s motion i detta fall. Vad är det vi har krävt? Först och främst har vi krävt att riksdagen skall uttala sig för en lex Birka, innebärande att barn och andra svaga grupper, däribland t.ex. pensionärer, skall kunna driva mål utan att riskera att förlora stora summor. Det hart.ex. i vissa fall skett att barn har berövats sina första arbetsinkomster, som de hade jobbat ihop till under sommarlovet. Frågan har nu delats upp på två utskott, nämligen konstitutionsutskottet och justitieutskottet. Vi återkommer därför till ärendet om en stund här i kammaren. Vad säger då utskotten? Ja, denna fråga har tydligen berörts tidigare, och man är uppenbarligen också oroad över den. Den bereds inom regeringskansliet, säger justitieutskottet, men samtidigt har det gått direktiv till den utredning som har att behandla den att man skall se till att samhället inte belastas med ytterligare pengar. Det gäller i det här fallet 5 milj.kr.

Det andra krav som vi ställt i vår motion är att en ersättning av statsmedel skall kunna utgå till Birkagårdsbarnen, eftersom ärendet är av principiell natur. Det kravet skall, såvitt jag förstått, tas upp i justitieutskottet på tisdag, och jag hoppas att det där kommer att behandlas positivt. Vad vi nu har att ta ställning till i konstitutionsutskottet är den del som föranleddes av vad stadsjuristen i Stockholm Inger Ridderstrand-Linderoth skrev i en artikel i Dagens Nyheter. Hon framhåller där att enligt kommunalrättsliga principer och stadgad praxis får kommunen inte lämna ekonomiskt stöd åt enskild eller obehörigen gynna några kommunmedlemmar framför andra. — Underförstått kan alltså enligt stadsjuristen en kommun inte medge eftergifter ens i fall av prejudikatintresse. Vid en granskning av Stockholm kommuns agerande i det här fallet tycker jag att detta uttalande framstår som helt absurt, och som stockholmsbo och skattebetalare blir jag förgrymmad. Jag skall alltså med skattemedel betala en kommuns kostnader för att driva ett mål mot de barn som verkligen kämpar för en bra miljö. Jag skall pröjsa för att kommunen skall kunna fortsätta en politik som innebär att barn tvingas gå i strypkoppel längs väggarna och inte kunna utforska sin närmiljö. Jag skall tvingas betala för att de skall bo mer eller mindre i en gaskammare och därtill bli drabbade av bullerskador. Detta är inte bara en rättsskandal, utan det är, som Dagens Nyheter framhåller, också en motsvarighet till BT Kemi-skandalen. Rent rättsligt lät kommunen barnen under två års tid tro att tingsrätten skulle få pröva både frågan om en begränsning av trafiken och begäran om skadestånd. Barnen och deras föräldrar lade ner inte bara hundratusentals kronor utan också oerhört mycket arbete på att få fram ett helt unikt material om bl.a. luftmätningar, ett material som sedan använts vetenskapligt i skilda sammanhang. Men sedan börjar, efter dessa två år, manipulationerna från kommunen. Det manifesteras i stadsjuristens uttalande i Dagens Nyheter. Nu kan man fråga sig vad det egentligen står i kommunallagen. Om jag har förstått konstitutionsutskottet och de jurister som jag har talat med rätt, finns det absolut ingenting som hindrar en kommun från att medge eftergift för kostnaderna i ett fall som detta. Tvärtom borde det vara önskvärt att så sker. Det är, herr talman, inte bara stockholmare som väljer barnen framför bilarna och som önskar få se att medborgarrätt inte heter pengar. Det är inte bara människor som kämpar för miljöfrågor och rättsfrågor utan också många andra. Eftersom rättsläget, som vi framhåller i vår reservation 4, tydligen är oklart — jag tycker dock att det är solklart — skulle jag vilja ha ett klart besked från utskottets ordförande. Finns det något hinder för en kommun att medge eftergifter för kostnaderna i denna typ av mål? Med detta vill jag, herr talman, yrka bifall till reservation nr 4. Sedan skall jag helt kort ta upp det litet märkliga att Bertil Fiskesjö i en replik får angripa och dessutom ställa frågor till en riksdagsledamot som inte har rätt att gå upp i replik. Bertil Fiskesjö talade om vårdnadsersättningen och var kritisk mot vad bl.a. Nils Berndtson sade här tidigare i dag. Jag vill upprepa vad Nils Berndtson sade, nämligen att de borgerliga driver sin linje om vårdnadsersättning. Vi från vpk:s sida tycker att det är viktigare att man slår vakt om den kommunala barnomsorgen, som vi vet i dag rustas ned. I stället för att införa vårdnadsersättning borde enligt vår mening staten gå in och ta över kostnaderna, i första hand personalkostnaderna, och på längre sikt se till att barnomsorgen byggs ut. Vi vet att det är många barn som i dag står utan dagisplats. Att i detta fall tala om valfrihet är rent nonsens.
Herr talman! Det var bra att jag får tillfälle att ställa samma fråga till Eva Hjelmström. Anser Eva Hjelmström att den nuvarande fördelningen av kostnader och förmåner i vad gäller barnomsorgen i kommunerna är väl förenlig med rättviseoch likställighetsprinciperna?
Herr talman! Jag har själv stått fyra år i kö för en daghemsplats. Då börjar man inte diskutera huruvida det finns någon valfrihet eller huruvida det skall vara likställighet eller inte. Vi vet att de flesta barnen här i landet inte har någon möjlighet att få den kollektiva barnomsorg som vi eftersträvar.

Herr talman! Dessa orättvisor bidrar man bäst till att avskaffa genom att se till att staten går in och tar över ansvaret för, som jag sade tidigare, i första hand personalkostnaderna för barnomsorgen. Men på längre sikt skall man se till att barnomsorgen också byggs ut, så att den verkligen kan omfatta alla förskolebarn här i landet.

Herr talman! Konstitutionsutskottet har i sitt betänkande 1982 77 års riksmöte tillät jag mig att motionera om att riksdagen skulle lagfästa en rätt för sådana städer som före 1971 författningsenligt benämndes städer att fortfarande få använda beteckningen ”stad”. Det dåvarande konstitutionsutskottet ville inte vara med på detta men framhöll — liksom dagens konstitutionsutskott har gjort — att det inte finns något hinder för kommun, som så önskar, att även fortsättningsvis använda beteckningen ”stad” i sådana fall då detta icke har någon kommunalrättslig betydelse. Herr talman! Eftersom utskottsuttalanden i ärenden, som inte är uppenbart kontroversiella och föranleder voteringar, sällan tilldrar sig massmedias och därmed allmänhetens och de kommunala beslutsfattarnas uppmärksamhet, har jag bara velat påpekatill den verkan det hava kan— att det faktiskt är fritt fram för städer att kalla sig ”stad”. Detta kan vara trösterikt att veta, särskilt för dem som med begreppet ”kommun” i första hand förbinder de revolutionära styrelseformer som härskade i Paris åren 1789 och 1871.

Herr talman! I konstitutionsutskottets betänkande om kommunala frågor behandlas en motion, där vi motionärer kräver en lagändring i syfte att göra det möjligt att anordna telefonsammanträden med kommunala styrelser och nämnder. Utskottet har på några rader avfärdat motionen och säger bara att ur såväl principiella som praktiska utgångspunkter bör sådana sammanträden inte godkännas som underlag för kommunala beslut. Sakläget i den här frågan är det, som utskottet också mycket riktigt redovisar, att kommunallagen inte innehåller något uttryckligt förbud mot telefonsammanträden. I rättspraxis har emellertid fastslagits att dessa sammanträden inte är lagliga, och beslut har undanröjts när överklagningar har skett. Utskottet har också letat fram ett tio år gammalt frågesvar av civilministern, där även han intog samma ståndpunkt. Utan att mera i detalj gå in på sakfrågan kan man påvisa att en hel del har inträffat på detta område under de senaste tio åren. Tekniken har utvecklats, och det finns nu helt andra möjligheter att kommunicera via telefon, både muntligt och genom utbyte av dokument. Såväl inom näringslivet som inom organisationer används nu telefonsammanträden rutinmässigt. På den statliga sidan används redan nu telefonsammanträden även för styrelsebeslut. Det är fullt lagligt att i en statlig styrelse hålla styrelsesammanträden, där en eller flera ledamöter deltar per telefon. Även på rättsväsendets område har en lagändring skett som möjliggör användning av telefonen i rättegångsförfarandet. Vi motionärer anser att det är otillfredsställande att det inte finns enhetliga regler på detta område när det gäller olika sektorer av samhället. Det kan uppstå förvirring om vad som är lagligt och vad som inte är lagligt. Vi hade från motionärernas sida hoppats på en mera noggrann genomgång av denna fråga än vad utskottsbetänkandet ger uttryck för. Frågan är faktiskt inte så marginell som den vid ett första påseende kan förefalla. Jag har inte något yrkande, men vi kommer att göra förnyade försök att få upp denna fråga till riksdagsbehandling.

Herr talman! Det här betänkandet behandlar bland mycket annat motion 2080 med Britta Hammarbacken som första namn. Det är en motion från förra året. Motionen har behandlats i flera utskott under det gångna riksdagsåret. Anledningen till det är att motionen tar upp en ganska bred problemställning. Det gäller frågan om ett utvidgat välfärdsbegrepp. Den tanke som vi för fram i motionen är att vår strävan efter en bättre välfärd inte bara skall gälla det ökade materiella välståndet utan att vi på ett bättre sätt än tidigare skall lyfta fram vad man kan kalla för livskvalitetsfrågor. Det gäller sådant som möjligheter till gemenskap mellan människor, samarbetsmöjligheter, möjligheter för människor att ta ansvar för och också påverka sin egen livsmiljö, rätten till en positiv och stimulerande miljö, ren och frisk luft osv. Det är värden som kan vara svåra att mäta, svåra att uttrycka i siffror, vilket vi gärna gör. Men icke desto mindre är det av oerhört stor betydelse för vårt välbefinnande, och jag kanske bör tillägga därmed också för vår ekonomi, att vi lyckas skapa ett samhälle som fungerar väl ur de här synpunkterna. En grundläggande förutsättning, som vi ser det, för ett samhälle med en bättre livskvalitet är att besluten förs närmare människorna, att människor får större möjligheter att ta ansvar lokalt för sig själva, sina närmaste och sin närmiljö, att människorna får större möjligheter att påverka och forma den miljö som de lever i. Under den tid som centern var i regeringsställning uträttades åtskilligt i den riktningen. Vi fick bort en mängd specialregler som styrde kommuner. De statliga ämbetsverken bantades åtskilligt. Det blev möjligt att dela alltför stora kommuner, möjligheten till kommunala folkomröstningar infördes, och det blev lagligt möjligt att införa kommunala lokala organ med beslutanderätt. Inte minst det senaste innebär att det nu är möjligt i stora kommuner att ha lokala styrelser, kommundelsnämnder, som kan sköta de lokala angelägenheterna. Det är viktigt att vi slår vakt om de stora framsteg som gjorts på detta område och att vi går vidare med arbetet att decentralisera beslutsfattandet, att skapa en fungerande lokal demokrati. Ett sätt att gå vidare kan vara att göra de lokala organen direktvalda, som har nämnts tidigare i den här debatten. Man kan utveckla den lokala självstyrelsen, inte bara i kommundelar utan också i bostadsområdena. Man kan uppmuntra kooperativ verksamhet för att behovet av olika typer av service skall tillgodoses osv. Det är detta fortsatta utvecklingsarbete när det gäller att förbättra den lokala demokratin och människornas möjligheter att påverka sin egen livsmiljö och ta ansvaret för den som vi har tagit upp som en punkt i den här motionen. Det är den som behandlats här. Utskottsmajoriteten hanterar dessa frågor med visst ointresse, vill jag påstå, men det finns reservationer som för upp de här tankarna. Avslutningsvis, herr talman, yrkar jag bifall till de reservationer i betänkandet som centerpartiet står bakom.

Herr talman! Jag skall fatta mig kort, men det är ändå angeläget att göra ett konstaterande eftersom verksamheten vid regionala alarmeringscentraler — eller SOSAB, helt enkelt — berör väldigt många människor. Det gäller larmnumret 90 000. Det handlar om den enskildes integritet, som vi också hade uppe i den tidigare diskussionen om demokratifrågor och integritetsfrågor. Vi har från vpk:s sida — och det har man även från folkpartiets sida — ifrågasatt verksamheten vid dessa regionala alarmeringscentraler vid flera tillfällen. Jag har själv i fullmäktigoch landstingsgrupper gjort studiebesök och sett hur verksamheten fungerar. Men ursprunget till de aktuella motionerna, som behandlas i konstitutionsutskottets betänkande nr 20, kommer från jourhavande präst, jourhavande kurator och dem som är närmast berörda. De tyckte att just integritetsaspekten inte var tillräckligt tillgodosedd. Vi har i vår motion krävt att reglerna som gäller för dessa alarmerings centraler kompletteras och förtydligas på en rad punkter. Det gäller en så enkel sak som att personer som avlyssnas bör få veta att samtalet spelas in. Det var ett krav. Vi har också framfört att sekretessbestämmelserna för personalen vid alarmeringscentralerna bör skärpas. Dessa bestämmelser är i dag annorlunda än för personal som arbetar inom socialvården, där tystnadsplikt gäller. Vi har vidare sagt att man borde se över SOSAB:s verksamhet över huvud taget, t.ex. beträffande hur band och liknande förvaras. Och vi har tidigare aktualiserat frågan om utbildning för personalen vid alarmeringscentralerna. Nu har konstitutionsutskottet enligt vår uppfattning delvis tillgodosett våra krav, inte minst i vad gäller den första punkten, om integritetsskydd för den enskilde, dvs. att den avlyssnade alltid skall få veta att samtalet spelas in. Samtidigt skriver utskottet att justitiekanslern skall se över verksamheten. Jag förväntar mig då att justitiekanslern verkligen kommer att företa en utredning och se till att det blir ytterligare lagregleringar på det här området — det tror jag är nödvändigt på sikt. Jag har, herr talman, inget särskilt yrkande.

Herr talman! När den nya läroplanen för grundskolan trädde i kraft höstterminen 1980 ersattes den praktiska yrkesorienteringen med praktisk arbetslivsorientering, som skall läggas ut under grundskoletiden och omfatta minst sex veckor. Den praktiska arbetslivsorienteringen syftar till att ge eleverna ökade kunskaper om samhälle och arbetsliv och är ett led i studieoch yrkesorienteringen. Det finns anledning att särskilt betona att praon skall syfta till att eleverna får erfarenhet av arbetslivet på olika områden och att den alltså inte skall vara inriktad mot ett visst yrke eller ett enstaka verksamhetsområde. Anknytningen till skolans undervisning skall vara den övergripande målsättningen. Eleverna skall i undervisningen och genom vägledning hjälpas att sätta in sina erfarenheter i ett större sammanhang. Det är i detta sammanhang syo-funktionärens uppgift att fungera som resurs och inspiratör och att bedriva personlig vägledning. En utbildning för syo-funktionärer bör därför inriktas på att de skall kunna ge en objektiv och saklig orientering om förutsättningarna inom olika yrkesområden. Vi reservanter har den uppfattningen att det är väsentligt att syofunktionärerna i sin tjänst har en kombination av syo-verksamhet och undervisning, detta med tanke på den förtrogenhet med skolans övriga arbete och den kännedom om eleverna som syo-funktionärerna bör kunna få genom att jämte sin syo-verksamhet också undervisa i ett läroämne. Ett annat därmed sammanhängande huvudsyfte med den av riksdagen 1981 beslutade tjänstekonstruktionen var att motverka den ofrivilliga deltidstjänstgöring som många syo-konsulenter tvingats till. Genom att syo-tjänsterna kompletteras med undervisningsuppgifter är möjligheterna mycket större än f.n. att få full tjänstgöring, varvid deltidsarbete kan undvikas. När förslaget om studieoch yrkesorientering i grundskola och gymnasieskola behandlades i riksdagen för 15 månader sedan beslöts också att de nya tjänsterna skulle vara statligt reglerade och att läroämne borde ingå i tjänsten. Vidare fick UHÄ i uppdrag av den borgerliga regeringen att lägga fram ett förslag till ny utbildning av syo-konsulenter. Riksdagens beslut hann inte bli ett år gammalt innan den socialdemokratiska regeringen föreslog att beslutet i dessa delar skall upphävas, bl.a. med hänvisning till att det i dagens ekonomiska läge inte är försvarbart att förlänga utbildningen. Vi reservanter anser visserligen att frågan om utbildningens innehåll behöver beredas ytterligare, men vi anser det fullt möjligt att klara de uppställda kraven inom givna ramar, både i vad gäller utbildningens längd och i fråga om dess ekonomi. I vår reservation ifrågasätter vi om det behövs 90 poäng för syo-delen i denna utbildning. Om man har så höga krav, blir det naturligtvis omöjligt att få ämneskunskap i mer än ämnet samhällskunskap inom ramen för en utbildning på 120 poäng. När en ny utbildning inrättas, kommer ju många önskemål fram, och sätts inga fasta ramar från början tenderar utbildningen att bli alltför omfattande när alla önskemål har tillgodosetts. Det är enligt min mening helt klart och möjligt att man kan få en fullgod syo-utbildning och dessutom en ämnesutbildning i exempelvis engelska eller matematik för både grundskola och gymnasieskola samt i ämnet samhällskunskap för grundskolan inom ramen för 120 poäng. Vill man sedan skaffa sig en kompetens för gymnasieskolan i ämnet samhällskunskap kan det lösas genom en påbyggnadsutbildning på exempelvis 20 poäng. En sådan här utbildning kan klaras för i varje fall samma kostnad som för den fullbordade syo-linjen med 120 poäng. Utbildningen skulle då exempelvis kunna omfatta 70 poäng syo-utbildning plus 10 poäng praktisk-pedagogisk utbildning plus 40 poäng ämnesutbildning i något av de nämnda läroämnena. Herr talman! Jag har tagit detta exempel för att visa att den socialdemokratiska argumentationen på den här punkten inte har varit särskilt stark utan att det är andra faktorer som har avgjort regeringens ställningstagande när det gäller att upphäva det tidigare beslutet om syo-tjänster från december 1981. Nu kommer andra reservanter att ta upp de övriga frågorna, och jag nöjer mig med att konstatera att det är mycket olyckligt att frågan om syo-utbildningen och syo-tjänsternas konstruktion fortfarande skall långhalas, till men för syo-lärare och andra berörda. Den socialdemokratiska handlingskraften har inte här firat några triumfer. Ännu märkligare är vpk:s agerande i den här frågan. Man springer på varje punkt ifrån sin motion för att göra upp med socialdemokraterna om något som kan bli tvärtemot vad vpk har strävat efter i sin motionstext. Någon ordning får det finnas i ett parti. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationen vid utbildningsutskottets betänkande 1982/83:16.

Herr talman! I går kväll hörde jag skolministern i ett TV-program efterlysa en bredare skoldebatt. I dag skall vi diskutera en regeringens proposition som berör en av skolans viktigaste målformuleringar. Det hade varit ett bra tillfälle för skolministern att här och nu bredda sina kunskaper om skolan. Det är säkert viktigt att få erfarenhet ifrån ungdomsgården hos Älvsjö ATK eller från IOGT:s lokalavdelning i Älvsjö, men den sortens erfarenheter skulle nog må bra av att kompletteras med debatter här i huset. Respekten för riksdagens och utbildningsutskottets arbete kräver att något av statsråden i utbildningsdepartementet är närvarande när vi behandlar deras propositioner. Nog om detta, herr talman, och över till sakfrågan. För ungefär ett år sedan beslutade riksdagen att ge studieoch yrkesorienteringen en fast organisation och en erkänd ställning i skolan. Beslutet var noga övervägt och hade föregåtts av en lång försöksverksamhet, som i sin tur avslutades med en utvärdering av skolöverstyrelsen. Utvärderingsrapporten var sedan föremål för en bred remissomgång och på grundval av resultatet av denna skrev den dåvarande mittenregeringen en proposition om studieoch yrkesorientering i grundskolan och gymnasieskolan. I den propositionen slogs fast att ett av skolans viktigaste mål är att förbereda eleverna för arbetslivet. Likaså sade man klart ifrån att denna arbetslivsförberedelse är en uppgift för all undervisning och att den är en angelägenhet för alla som är verksamma i skolan. Den nya läroplanen, Lgr 80, med sitt ökade inslag av praktisk arbetslivsorientering och skolans vidgade ansvar för de ungdomar som lämnar grundskolan utan att gå vidare till gymnasieutbildning, är ytterligare motiv för att stärka syo:ns ställning. Stor vikt lades vid den del av verksamheten som är riktad till elever med särskilda behov. Riksdagsbeslutet innebar också att statligt reglerade tjänster skulle inrättas för syo-funktionen i grundskolan och gymnasieskolan. Syo-tjänsten skulle också kompletteras med undervisningsuppgifter, så att full tjänstgöring skulle kunna erbjudas syo-funktionärerna och ofrivilligt deltidsarbete därigenom skulle kunna undvikas. Avsikten var att den nya organisationen skulle börja tillämpas fr.o.m. den 1 juli 1983. Det här är viktiga utgångspunkter. Ett huvudsyfte med den av riksdagen beslutade tjänstekonstruktionen för syo var just att motverka den ofrivilliga deltidstjänstgöringen, som många syo-konsulenter tvingats till. Detta skulle lösas med den föreslagna tjänstekonstruktionen och med möjligheten att jämte syo-uppgifter undervisa i ämne. Detta beslut hälsades med stor tillfredsställelse, inte bara av syo-funktionärerna utan av hela skolväsendet. Nu har den socialdemokratiska regeringen kommit tillbaka till riksdagen i samma ärende med en proposition som river upp den redan beslutade reformen och skjuter det hela på en oviss framtid. Man frågar sig varför. Ett av de skäl som åberopas är att utbildningsfrågan inte är löst. Det är i sig ett svagt argument, och Rune Rydén har redan redovisat varför. Låt mig bara göra en liten jämförelse med den aktuella AU-reformen, som gäller ekonomutbildningens organisation och längd. Där har ett långvarigt utredningsarbete lett fram till slutsatsen att utbildningen bör omfatta minst 140 poäng. Detta är också UHÄ:s förslag, och all planering har inriktats på detta. Men då säger regeringen helt frankt i årets budgetproposition att det statsfinansiella läget inte tillåter mer än 120 poäng, och så får det bli, även om sakskäl talar för något annat. När det gäller utbildningen av syofunktionärer, där det finns en beställning från regeringen på en 120 poängsutbildning kryper regeringen däremot bakom UHÄ:s förslag om en längre utbildning och säger sedan att vi inte har råd med den av samma statsfinansiella skäl. Tala om att vända kappan efter vinden! Låt mig, herr talman, helt stillsamt påminna om att socialdemokraterna förra året vid behandlingen av propositionen i ett särskilt yttrande krävde utökade personella och ekonomiska resurser till syo-verksamheten! Då var det inte mycken omsorg om statsfinanserna! Detta är alltså ett mycket svagt argument, som är till för att dölja att regeringen inte vill genomföra reformen. Men låt oss ändå, för att åstadkomma ett resultat i en för skolan viktig fråga, acceptera regeringens resonemang att det kan behövas mer tid för överväganden om utbildningens utformning. Detta har vi reservanter nu gjort, och vi ansluter oss därmed till vpk:s ståndpunkt att ikraftträdandet bör framflyttas ett år, till den 1 juli 1984. Därmed borde saken vara klar, tycker man! Men ingalunda. Regeringen och utskottsmajoriteten reser nya invändningar, och därför måste jag ställa några konkreta frågor till utskottsmajoritetens företrädare. Vill ni eller vill ni inte ha statligt reglerade tjänster? Vill ni eller vill ni inte att syo skall kombineras med undervisning? Det här är enkla frågor som det går att svara ja eller nej på. Det behövs ingen tid för ytterligare överväganden i det här avseendet. Ni har haft ca tio år på er att komma fram till en ståndpunkt. Krångla gärna om utbildningstidens längd, men kom inte och säg en gång till att frågan om föroch nackdelar med kommunalt resp. statligt reglerade tjänster behöver belysas ytterligare. Anständigheten kräver att ni ger dem som är verksamma i skolan ett besked. Svara ja eller nej på de två frågor jag ställde! Herr talman! Jag har i det här anförandet inte berört den ömkliga roll som vpk har iklätt sig i det här spelet. Jag tror att Jörgen Ullenhagi sitt kommande anförande kommer att lyfta fram den i det dagsljus den förmodligen inte tål. Avslutningsvis vill jag bara konstatera att regeringen gör sitt bästa för att sabotera den arbetslivsförberedelse som vi tidigare i alla sammanhang kunnat vara överens om. Syo:n är dess värre bara ett exempel — praobesparingen är ett annat, som vi får tillfälle att återkomma till senare. Oron är stor i skolan, och man frågar sig med rätta: Anser inte den nuvarande regeringen att en bra arbetslivsförberedelse nu längre är ett av skolans viktigaste mål? Herr talman! Jag ber att få yrka avslag på propositionen 1982/83:69 och bifall till den reservation som är fogad till utbildningsutskottets betänkande nr 16.

Herr talman! Som Rune Rydén och Larz Johansson redan har sagt beslutade riksdagen för två år sedan att för syo-funktionen i grundskolan och gymnasieskolan samt för uppföljande syo skulle inrättas statligt reglerade tjänster och att undervisning i ämnet skulle införas som en reguljär del av syo-tjänsten. Det var, herr talman, något förvånande att regeringen tog det här initiativet, eftersom socialdemokraterna var ensamma om sitt motstånd mot mittenregeringens förslag förra gången. Det verkade faktiskt som om regeringen hade glömt bort att den är en minoritetsregering. Under, motionstiden väcktes också helt följdriktigt från de fyra övriga riksdagspartierna motioner som gick emot regeringsförslaget. Riksdagsbeslutet från år 1981 borde ligga fast. Det var moderaterna, centerpartiet, folkpartiet och kommunisterna överens om, om man får tro de motioner som väcktes. I reservationen slås också detta fast. Däri sägs det att det är angeläget att syo-tjänsterna kompletteras med undervisningsuppgifter för att full tjänstgöring skall kunna erbjudas syo-funktionärerna och deltidsarbete undvikas. Vidare sägs det att i och med att undervisning i ämnet införs som en reguljär del av syo-tjänsten skall statligt reglerade tjänster inrättas för syo-funktionen i grundskolan och gymnasieskolan. Det finns inte anledning att ändra det tidigare ställningstagandet såvitt avser statligt reglerade tjänster för syo i grundskolan och i gymnasieskolan och dessa tjänsters konstruktion, säger man vidare i klartext i reservationen. Det här innebär att vpk i reservationen får sin motion utomordentligt välvilligt behandlad. Det är inte så ofta som de icke-socialistiska partierna och vpk hamnar på samma linje. I motionerna i den här frågan hände det faktiskt, och det beror naturligtvis på att det här inte rör sig om någon ideologisk skiljelinje utan mera om en praktisk bedömning av hur man bäst skall ordna utbildningen, i och för sig nog så viktigt. I vpk-motionen förslås ”att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att riksdagens beslut om riktlinjer för tjänster för studieoch yrkesorientering m.m. i övrigt skall ligga till grund för det fortsatta arbetet med hithörande frågor”. I reservationen från folkpartiet, moderaterna och centerpartiet föreslås uttryckligen att vpk-motionen på denna punkt skall bifallas. I vpk-motionen föreslås vidare ”att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att riksdagen ej anser att syo-konsulenterna bör engageras i kommunal ungdomsuppföljning eller annan rent kommunal verksamhet i den mån sådan verksamhet faller utanför skolans område”. Också på denna punkt tillmötesgås vpk-motionen i reservationen. Med anledning av bl.a. vpk-motionen på denna punkt föreslås att riksdagen skall ge regeringen till känna att beslutet från 1981 skall ligga fast. Herr talman! Hade vpk fullföljt sin motion, hade reservationen blivit majoritetstext och vpk hade fått igenom sina yrkanden här i kammaren. I stället har man nu retirerat från sin motion. Nu talar man inte längre om att riksdagsbeslutet skall gälla. Nu säger man tillsammans med socialdemokraterna i majoritetstexten: ”Frågan om syo-funktionärers utbildning —-- kräver ytterligare analys.” Också när det gäller huvudmannaskapsfrågan har vpk lämnat sin motion. Där, i motionen, ville man mycket bestämt ha statligt huvudmannaskap. I utskottstexten säger man att ärendet skall beredas vidare och att föroch nackdelar med kommunalt resp. statligt reglerad syo-konsulenttjänst skall belysas. År 1981 var vpk med om ett beslut om syo-konsulentutbildningen, som hade ett starkt stöd bland syo-konsulenterna själva. Trots sin egen motion slår man nu sönder det beslutet. Det är beklagligt. Det enda man kan hoppas är att enskilda vpk-are vid omröstningen skall vidhålla sina yrkanden i vpk-motionen och därmed möjliggöra att det gamla beslutet ligger kvar. Ett sådant handlingssätt skulle hälsas med tillfredsställelse av en stor majoritet av landets syo-konsulenter. Till sist. Vpk har två talare anmäla i denna debatt — Björn Samuelson har anmält sig för tio minuter och Nils Berndtson likaså för tio minuter. Herr talman! Jag tror inte att det räcker ens med tjugo minuter för att förklara vpk:s underliga turer i denna fråga. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen.

Herr talman! Riksdagen har nu att åter diskutera och besluta om en del av skolans viktigaste uppgifter, nämligen studieoch yrkesorienteringen. Detta är en betydelsefull fråga, eftersom det gäller att hjälpa våra ungdomar vid val avutbildning resp. arbete. Detta har av riksdagen tidigare framhållits vara en fråga för alla anställda i skolan. I den läroplan som nu gäller betonas att arbetslivsorientering skall ingå i all undervisning. Riksdagen var vid behandlingen i december 1981 överens om de mål och riktlinjer som skulle gälla för studieoch yrkesorienteringen i grundskolan och gymnasiet. Genom 1971 års beslut om syo i grundskolan och gymnasieskolan infördes på försök en gemensam organisation. Detta innebar att man anställde kommunala syo-funktionärer, som skulle ägna sig åt studieoch yrkesorienteringen för eleverna. Deras uppgifter har efter hand utökats genom kommunernas ansvar för uppföljningen av åtgärder för ungdomar, som ej sökt eller kommit in på utbildning efter grundskolan.

Vi ansåg att det borde finnas en tjänst på varje skolenhet och att det var viktigt att syoverksamheten knöts fastare till skolans undervisande verksamhet. En väg att klara detta är att kombinera syo med undervisning. När propositionen behandlades framförde vi att frågan inte var tillräckligt utredd om hur denna kombination skulle kunna ske, vilka ämnen som skulle kunna kombineras med syo, hur utbildningen skulle läggas upp för dessa och hur fortbildningen för verksamma syo-funktionärer skulle ordnas. Vi ansåg då att propositionen i denna del var dålig, och det har också visat sig att vi hade rätt. Vi ansåg även att riksdagen borde veta de ekonomiska konsekvenserna av sitt beslut. UHÄ har under 1982 på uppdrag av regeringen utarbetat förslag till ny utbildning för syo-funktionärer inom ramen för 120 poäng. UHÄ konstaterar att det enda ämne som går att kombinera med syo är samhällskunskap. Detta enda ämne underlättar dock inte syo-funktionärernas möjligheter till heltidstjänster, om man tar i beaktande de risker som i dag föreligger för ett överskott av lärare inom detta område. Dessutom blir man inte behörig att undervisa i mer än ett av de ämnen som finns inom ett block i grundskolan. Sedan denna utredning gjordes av UHÄ, har inga åtgärder vidtagits för att förverkliga riksdagens beslut. Eftersom riksdagen fattade sitt beslut i december 1981 och eftersom den dåvarande majoriteten och den dåvarande regeringen var så angelägen om att beslutet skulle genomföras den 1 juli 1983, är det med förvåning jag konstaterar att man bara lät ärendet stanna upp. Man begärde ett förslag från UHÄ. Men i debatten i kammaren framförde dåvarande talesmannen för centerpartiet att man, eftersom man hade ett år på sig, hann påbörja fortbildningen av syo-funktionärer. Jag vet inte en enda syo-funktionär som har blivit erbjuden fortbildning eller ämnesutbildning för att kunna fungera från den 1 juli 1983. Ändå hade den dåvarande regeringen ansvaret fram till september 1982. Det var kanske inte så lätt att genomföra beslutet så snabbt som man då ville göra gällande. Alla partier är nu överens om att det inte går att genomföra riksdagens beslut om ikraftträdande den 1 juli 1983. Detta framhöll vi i en reservation, när propositionen behandlades 1981. Det var alltså dåligt förberett, och jag kan nämna att efteråt har syo-funktionärerna själva i sitt medlemsblad skrivit att de förstår mer än väl att ärendet behöver beredas ytterligare, på grund av den dåliga propositionen i denna del. Beslutet måste nu upphävas, eftersom det inte går att genomföra den 1 juli 1983. På den punkten är vi alla överens. Vi anser att det bör ske en prövning av frågan om tjänstekonstruktionen för syo-funktionärerna. Beredningen bör ske snabbt, så att beslut kan fattas om genomförande den 1 juli 1984, samma som reservanterna föreslår. I beredningen bör ingå — utöver frågan om tjänstekonstruktionen — syo-funktionärernas utbildning och de nuvarande funktionärernas fortbildning. Det sistnämnda tror jag är inte minst viktigt, för kan vi inte ge dessa funktionärer denna möjlighet, så tvingar vi dem även i framtiden att bli deltidsanställda. Vidare måste de ekonomiska konsekvenserna klarläggas både vad gäller utbildningen av de nya syo-funktionärerna och fortbildningen av de nuvarande anställda. När det gäller utbildningen kan jag inte underlåta att säga att det kanske finns en möjlighet att kombinera beredningen med den s.k. Lut-utredningen som legat nere under hela det borgerliga regeringsinnehavet. Vi anser det alltså naturligt att riksdagen när den fattar beslut i frågor av den här arten också skall veta vad det innebär för ekonomiska konsekvenser. Jag tror att vi därmed har fått underlag för att vpk och vi kunde komma fram till en gemensam uppfattning.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 Jag skall så svara på några av de frågor som tagits upp av de tidigare talarna. Rune Rydén säger att man mycket väl kan ordna en syo-utbildning inom ramen för 120 poäng. Det är möjligt, men därom vet vi ingenting säkert. Det är möjligt att Rune Rydén har bättre kunskaper och förutsättningar att bedöma detta än vad UHÄ har. UHÄ har sagt att om man skall kunna klara kombinationen med annan undervisning än enbart i samhällskunskap, är man uppe i 150 poäng. En motion som Rune Rydén själv står under med sitt namn pekar mot att det skulle bli en utbildning på 140 poäng. Nu har man krupit ner till 120 poäng för att man skall enas inom de borgerliga blocket. Jag tror alltså att man måste ha sakligt underlag för de påståenden man gör, och vi bör väl då hellre lita på UHÄ än på ett enskilt inlägg i kammaren. Larz Johansson säger att det finns anledning att skolministern är närvarande i kammaren. Om jag inte minns alldeles fel, fanns inte dåvarande skolministern här när vi diskuterade syo-propositionen 1981. Hon var med när vi diskuterade gymnasieskolan, men jag har inget minne av att hon befann sig i kammaren när vi diskuterade propositionen. I varje fall deltog honinte i debatten. Jag tror också att det här i första hand är en fråga som bör diskuteras av parlamentarikerna. Larz Johansson säger vidare att det var ett noga övertänkt förslag som lades fram. Det verkar inte så, när det inte är möjligt att genomföra det till den 1 juli 1983 som ni hade tänkt. I denna del var propositionen dålig, och det har erkänts av de verksamma syo-funktionärerna. Man sade också att man skulle påbörja fortbildningen när vissa delar var klara, och man har ännu inte kunnat göra det.

Där tror jag att vi har syo-funktionärerna med OSS. Vi anser att arbetslivsförberedelserna är så viktiga att vi föreslår och accepterar en utökning av dessa kontakter. Det kommer vi säkert tillbaka till när vi skall diskutera prao. Vi anser att syo-funktionärerna spelar en viktig roll när det gäller att förmedla kontakterna mellan skolan och arbetslivet. Det har vi också påtalat i tidigare debatter. Jag tror alltså att om vi skall kunna lösa denna fråga på sikt så att lösningen verkligen håller i framtiden, får vi inte tillämpa den gamla mittenregeringens system. Den lade inför riksdagen ett dåligt förslag. Riksdagen följde regeringen och kände inte till de ekonomiska konsekvenserna, och de berörda befattningsbehavarna visste heller inte vilka konsekvenser det blir för dem. Med detta, herr talman, ber jag att än en gång få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! När man hör Lars Svensson kan man tro att enbart tidsfaktorn har någon betydelse här. Men i så fall hade vi kunnat komma överens, eftersom vi reservanter har accepterat att beslutet skjuts upp ett år. Men anledningen är att man inte behandlat detta ärende på ett tillfredsställande sätt i regeringen och departementet. Det UHÄ-förslag som framlades om en utbildning på 150-160 poäng borde man ha återremitterat med uppdrag att ta fram ett nytt förslag på 120 poäng. Lars Svensson sade att det är möjligt, och det instämmer jag i — det är fullt möjligt att klara av en sådan utbildning på 120 poäng. I den utbildningsplan som UHÄ tagit fram fanns många moment som man kan sätta frågetecken i kanten för. När olika institutioner träffar samman för att få en bit av kakan i en syo-utbildning är det fullt förståeligt att man önskar en stor bit av kakan. Så gör vi alla i en sådan situation. Därför, som jag sade i mitt anförande, måste det sättas en klar och fast ram som talar om hur långt man får gå. Därefter får vederbörande försöka kompromissa sig fram inom den ramen. Jag har i mitt anförande visat att det går alldeles utmärkt att klara en syo-utbildning plus ämneslärarutbildning i engelska, i matematik, i samhällskunskap för grundskola och gymnasium för de båda första ämnena inom ramen på 120 poäng. Man kan göra det till en kostnad som icke överstiger den nuvarande kostnaden för 120-poängsutbildningen. Därför tycker jag, Lars Svensson, att det hade varit mycket bättre om man hade kunnat gå fram på dessa vägar i stället för att på nytt dra i gång ett elände för syo-funktionärerna, som inte vet vad de kommer att få för situation i framtiden. I den socialdemokratiska majoritetsskrivningen står en mening som oroar mig. ”Det bör därvid enligt utskottets mening vara en strävan att anställningsförhållandena för syo-funktionärer och lärarpersonal i skolan blir så likartade som möjligt.” Om man har två punkter, A och B, och skall försöka närma dem till varandra, kan man först närma A till B, eller B till A. Man kan också röra båda två. Jag fruktar, Lars Svensson, att socialdemokraterna inte riktigt vet vad man vill göra, och då kan det bli en förändring av både lärarens roll och syo-funktionärens roll. I så fall är hela fältet upprivet. Det vore bra om Lars Svensson i dag kunde säga att man inte har någon tanke på att förändra lärarfunktionens roll, utan tanken är att syo-funktionen skall anpassas till lärarrollen.
Herr talman! Jag beklagar Lars Svensson som måste stå här och försvara en dålig proposition. Det är uppseendeväckande att varken Lena Hjelm-Wallén eller Bengt Göransson har tid eller lust eller mod att vara här och försvara sitt förslag. Man förlitar sig tydligen helt på kommunisterna. När det vidare gäller hanteringen av frågan förra gången minns Lars Svensson fel. Vad beträffar hur detta förslag har hanterats efter riksdagsbeslutet vill jag peka på att den dåvarande regeringen gav UHÄ i uppdrag att lägga fram ett 59 förslag till hur utbildningen skulle utformas, och det har UHÄ också gjort. Om man är så angelägen att genomföra utbildningsreformen som Lars Svensson säger sig egentligen vara, kunde man ha hanterat denna fråga lika lättvindigt som man behandlar AU-reformen. Om man inte accepterar UHÄ:s förslag, kan regeringen ju bestämma att en kortare utbildning skall anordnas, om den tycker att detta är bra. Dessutom har det visats både i utskottsbehandlingen och i denna debatt att det mycket väl går att utforma utbildningen så att inga merkostnader uppstår, även om den blir något längre. Lars Svensson säger då att dessa inte går att genomföra i denna del. Därom kan vi uppenbarligen tvista, men för att slippa tvisten om tidsutdräkten har reservanterna gått med på att genomförandet av reformen skjuts upp med ett år. Då hinner man klara ut de frågor det gäller. Det finns därför inga skäl till att, som Lars Svensson säger, beslutet måste upphävas i dess helhet. Varför skulle det vara så? Beslutet behöver inte alls upphävas i dess helhet bara därför att man tar litet längre tid på sig för att genomföra det. Lars Svensson säger som svar på en av mina frågor: Vi är positiva till att kombinera syo med undervisning. Vad betyder det? Betyder det att det skall bli en kombination, eller gör det inte det? Han säger vidare att syon kan kombineras med annan verksamhet inom uppföljningsansvaret. Har han då frågat kommunisterna, som han här har som sina stödtrupper och som i sin motion mycket klart har sagt ifrån att så inte får bli fallet? Lars Svenssons resonemang låter litet underligt. Lars Svensson säger till sist att man visst är positiv till utökade arbetslivskontakter och att den prao-besparing som så småningom skall diskuteras är ett uttryck för dessa utökade arbetslivskontakter. Jag måste säga att detta var ett uppseendeväckande uttalande och att vi lär få anledning att återkomma till det i debatter framöver. Låt mig avslutningsvis bara påminna om att jag har ställt ytterligare en fråga: Vill ni eller vill ni inte ha statligt reglerade tjänster?
Herr talman! Vad jag sade till Rune Rydén var att den beredning som UHÄ hade gjort inom ramen för de direktiv som den dåvarande mittenregeringen meddelade ledde till att man konstaterade att utbildning och undervisning inom ramen för 120 poäng enbart kunde ges inom ämnet samhällskunskap. Jag tycker att det är intressant, när man diskuterar kvaliteten på syo-verksamheten — och det är tydligen det som Rune Rydén vill göra — att han vill att vi skall sänka utbildningskvaliteten inom den rena syo-verksamheten men att han i det avseendet inte har stöd av några andra. Jag har inte det som skrevs av yrkesvägledaren vid Lunds universitet till hands, men han framhöll att man i stället borde utöka undervisningen inom syo-verksamheten eftersom det just inom den delen ställs så stora krav att man måste ha en fullgod utbildning. Vill man ha kvalitet, hamnar man någonstans i närheten av UHÄ:s förslag. Jag säger därför att jag måste lita mer på UHÄ än vad jag kan lita på Rune Rydén. Nr 100 Rune Rydén anför här att det inom UHÄ skulle förekomma en strid i frågan hur stort inslaget av undervisning skall vara. Det kan jag inte yttra mig om, eftersom jag inte vet hur UHÄ fungerar på den punkten. Det är dock kanske värt att notera för UHÄ vad som här sagts. Vi har vidare skrivit att det för syo-funktionärerna bör vara med lärarnas arbetsförhållanden så likartade förhållanden som möjligt, och det är utgångspunkten för den beredning som skall ske. Vi har icke för avsikt att förändra lärarnas förhållanden. Vi har inte vid något tillfälle sagt att det skall ske någon sådan förändring. Vi skall pröva och se hur man kan klara syo-funktionärernas roll i skolan med hänsyn till deras viktiga uppgift. Det är, Larz Johansson, bara till att läsa i protokollet från onsdagen den 16 december för att man skall kunna konstatera att dåvarande skolministern icke deltog i debatten angående syo. Hon finns inte antecknad bland talarna, och jag vet att hon gick innan vi behandlade det ärendet. Hon var med vid behandlingen av propositionen om gymnasieskolan, men inte i debatten om syo-propositionen. Den överlät hon åt Larz Johansson. Vi vill alltså ha klart sagt ifrån att man måste se de ekonomiska konsekvenserna av ett förslag. Även en ansvarig opposition bör veta vad som blir följderna av det beslut som man fattar. Vad betyder detta ekonomiskt, och hur skall vi se till att vi får en bra kvalitet på de människor som inom skolan jobbar med detta mycket viktiga arbete, så att de kan hjälpa ungdomarna? En av de viktigaste uppgifterna är nämligen att se till att ungdomarna är förberedda för utbildning eller jobb. De människor som har denna uppgift måste känna att de har betydelse. Det är det som vi vill komma fram till. Det beslut som vi skall fatta i denna fråga hinner vi fatta i så god tid att förslaget kan genomföras den 1 juli 1984.
Herr talman! Lars Svensson säger att det inom ramen för den utredning som UHÄ har tagit fram bara fanns möjlighet att ha ämnet samhällskunskap som lärarämne inom syo-tjänsten. Det är i och för sig riktigt, men det har ingalunda varit någon strid inom UHÄ för att få fram detta underlag till den här utbildningen. Vad jag sade var bara att när man tillsätter en arbetsgrupp med företrädare för olika ämnen som skall utforma en syo-utbildning, dela på en kaka poäng, kommer givetvis de att önska att deras ämnen får så stor bit som möjligt av denna kaka. Då vill de kanske göra kakan större än den i verkligheten är. Det är vad som har inträffat i detta fall, och det är ingenting märkligt i detta. Men myndigheterna borde ha satt upp en klar och bestämd ram. Det borde den socialdemokratiska regeringen ha gjort när den fick beskedet från UHÄ om att önskemålen från universiteten vad det gäller undervisningen inom syo-delen var så många. Detta innebär inte, vilket Lars Svensson vill försöka hävda här, att själva syo-biten skulle få sämre kvalitet. Jag vill erinra kammaren om att vi i dag har en syo-utbildning på 60 poäng. I det exempel som jag nämnde som ett av de 61 tänkbara alternativen vill jag alltså utöka den med ytterligare 10 poäng upp till 70 poäng. I det alternativ som Lars Svensson tidigare efterfrågade och som har utformats av människor från bl.a. Lunds universitet finns det 86 poäng i syo-förslaget. Men många av dessa poäng är inte alls hänförliga till någon syo, utan det rör sigt.ex. om vetenskapsteoretisk orientering. Det är i och för sig bra och intressant, men frågan är vad det har med syo att göra. Det finns således, Lars Svensson, alldeles utmärkta möjligheter att klara av reformen inom de givna ramarna. Hade regeringen velat visa kraft, hade den kunnat genomföra reformen, kanske med den tidsutdräkt på ett år som jualla tycks vara överens om — fastän socialdemokraterna ville skjuta på den ytterligare. Om den socialdemokratiska regeringen hade agerat på ett mycket tidigt stadium, hade inte ens detta behövt ske.
Herr talman! Lars Svensson säger: Vi litar på UHÄ. Sedan talar han om kvaliteten på syo. Självfallet är kvaliteten på syo lika viktig som kvaliteten inom ekonomutbildningen, men där prutar regeringen utan att blinka och utan att lita på UHÄ, som har en annan mening. Jag fick inte något svar på min fråga om socialdemokraterna vill ha statligt reglerade tjänster. Jag förstår att Lars Svensson inte kan svara på den frågan, för både i propositionen och i utskottsmajoritetens betänkande skrivs det att föroch nackdelarna med kommunalt resp. statligt reglerade tjänster behöver belysas ytterligare. Som jag sade i mitt anförande har ni haft nästan tio år på er. Vi har haft en försöksverksamhet som har spänt över fem år och som efter denna tid har utvärderats. Denna utvärdering har varit ute på en lång och omsorgsfull remissbehandling. Därefter har ärendet beretts i regeringskansliet inte en utan två gånger inför två olika propositioner. Det har dessutom behandlats två gånger i utbildningsutskottet och riksdagen med anledning av dessa olika propositioner. Fortfarande säger socialdemokraterna: Vi har inte bestämt oss. Det är då sannerligen inte förtroendeingivande.
Herr talman! Till Larz Johansson vill jag bara säga att vi inte har suttit i kanslihuset under de sex åren. Det fanns möjligheter att komma fram med ärendet betydligt tidigare, om det hade funnits intresse från den dåvarande skolministerns sida. Jag vill notera att vi i dag diskuterar syo, Larz Johansson. Vi diskuterar inte ekonomutbildningen — den debatten kommer senare. Jag vill svara på en fråga som jag inte tog upp i mitt förra inlägg, och den gällde uppföljningen. Med det ökade ansvar som åläggs kommunerna kommer kraven på uppföljning inom skolans ram att bli betydligt större. Det råder alltså inga delade meningar mellan vpk och oss när det gäller uppföljningsinsatser. Vi har sagt att uppföljningen inom skolans ram mycket väl kan göras av syo-funktionärer och att det kanske är lämpligt att kombinera det med en tjänst som SSA-sekreterare. Vi säger att statligt reglerade tjänster bör belysas ytterligare. Jag har sagt det i december 1981 och i dag, och vi har skrivit det i reservationen i betänkandet 1981 och i detta betänkande, att vi är positiva till en kombination av undervisning för syo-funktionärer. Men vi måste se till att syo-funktionärerna verkligen kan fungera. Risken är, enligt det förslag som nu ligger, att syo-funktionärerna kommer att få en så pass smal undervisningsmöjlighet att man tvingar fram deltidstjänster för dem och inte ger dem möjligheter att undervisa i något annat ämne än samhällskunskap, där det redan nu finns risk för överskott av lärare. Därför måste man se över dessa problem. Därför måste man också veta vilka ekonomiska konsekvenser detta för med sig. Det är det vi tycker är det allra viktigaste. Det är ansvarslöst att fatta ett beslut, som man gjorde 1981, i en fråga där man inte känner till de ekonomiska konsekvenserna. I riksdagen, som är beslutsfattare, måste vi veta vad detta betyder ekonomiskt när vi beslutar om det. Därför måste denna beredning ske.

Herr talman! Först bjuder väl artigheten att jag tackar Larz Johansson för att han i denna debatt har utnämnt mig till tillförordnad utbildningsminister. Jag förstår inte denna oro som de borgerliga representanterna ger till känna i debatten. Jag kunde ha förstått deras oro, om den hade berört rent ideologiska spörsmål om syo-funktionen i skolan och om vilken inriktning arbetslivsorientering skall ha. Syo-tjänsterna skulle regleras 1976, enligt det löfte som gavs när de inrättades 1974. En borgerlig regering tillträdde 1976, men det dröjde ända till 1981, som har sagts här tidigare i debatten, innan den borgerliga regeringen tog itu med denna sak och lade fram en proposition. En avgörande brist i denna proposition var att den inte tillgodosåg utbildningsbehoven, att det inte går att uppnå en rimlig kombination av syooch undervisningstjänstgöring inom ramen för en 120-poängsutbildning. De brister som fanns i den borgerliga propositionen gjorde alltså att det var omöjligt att genomföra reformen den 1 juli 1983. Det är ett anständighetskrav, Larz Johansson, att man, när man går ut i pressen, redovisar varför reformen måste uppskjutas ett år. Att bara säga att vi nu närmar oss den 1 juli 1983 med stormsteg är ingen argumentation. Vpk har drivit denna linje när det gäller syo-tjänsterna. När det gäller utbildningens längd måste 160 poängs utbildning övervägas. Anställningsförhållandena skall vara likvärdiga med övrig lärarpersonals. Propositionens skrivning om att engagera syo-konsulenterna i ”den kommunala ungdomsuppföljningen eller annan rent kommunal verksamhet” avvisar vi i den mån uppgifterna faller utanför skolan. Syo-funktionen måste vara det centrala i syo-konsulenternas uppgifter. Hela deras tjänstgöring bör läggas inom skolans ram. I arbetslivsorienteringen får man inte heller bortse från de bestående antagonistiska förhållandena inom arbetslivet. Man måste inviga eleverna i de intressemotsättningar och styrkeförhållanden mellan kapital och arbete som existerar. Se där, Jörgen Ullenhag, kom den ideologiska motsättningen! Arbetslivsorienteringen måste innehålla kunskap om de arbetandes möjligheter att genom organisering ta upp kampen för sina villkor. Utskottsmajoritetens skrivning i det aktuella betänkandet, herr talman, tillgodoser i väsentliga delar vpk:s krav. Målet för den aktuella propositionen har varit att motverka syo-konsulenternas ofrivilliga deltidstjänstgöring. I utskottets skrivning finns ingenting som hindrar de lösningar som vpk syftar på i sin motion, dvs. statligt reglerade tjänster och ett nej till verksamhet utanför skolans område. Jag vill till sist deklarera att stöd till de borgerliga halmstråreservationerna inte har något egenvärde för vpk. Den borgerliga propositionen om syo:n visar sig ha praktiska brister. Den borgerliga synen på innehållet i arbetslivsorienteringen skiljer sig på avgörande punkter från arbetarrörelsens värderingar. Med dessa enkla ord vill jag, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vet inte, Björn Samuelson, om de där orden var så enkla. Björn Samuelson började med att tala förklenande om den proposition som mittenregeringen lade fram och hade en hel rad kritiska synpunkter på den. Men, Björn Samuelson, vpk röstade faktiskt för den propositionen här i kammaren. Då var Björn Samuelson inte ledamot av riksdagen, men Nils Berndtson var det och kan väl tala om för sin yngre partibroder att den proposition som vpk i dag talar så förklenande om hade vpk:s stöd för inte så särskilt länge sedan. Och inte nog med det. När vpk motionerar uttalar man också i allt väsentligt sitt stöd för just det beslut som togs med anledning av mittenregeringens proposition. Någon ordning måste det väl ändå vara! Den som sitter som syo-konsulent ute i landet och ser hur de olika partierna agerar, märker att vpk motionerar klart och bestämt om att de riktlinjer som riksdagen antog skall ligga fast — det skall bl.a. vara statligt reglerade tjänster. När sedan syo-konsulenten upptäcker att vpk inte alls har, när det kommer till kritan här i riksdagen, tagit ställning för statligt reglerade tjänster, då tar han eller hon sig säkert för pannan. Många syo-konsulenter har ställt frågan: Hur kan vpk agera på detta mycket egendomliga sätt? Först säger man en sak när man fattar beslut. Man säger samma sak när man motionerar. Men sedan, när det kommer till kritan och ett beslut på nytt skall fattas, gör man något helt annat. Varför har ni ändrat er? Vill ni ha statligt reglerade tjänster, som ni föreslår i motionen, eller vill ni inte ha det? I utskottets skrivning finns inte något klart förord för statliga tjänster, utan den frågan skall utredas vidare. Detta går ju inte alls ihop. Jag vill sluta med att fråga om hela vpk-gruppen kommer att överge sin motion och rösta med majoriteten, eller om det möjligen finns en och annan vpk-are som håller en rak linje. Det anser jag nämligen inte att vpk:s företrädare i utbildningsutskottet har gjort.
Herr talman! Jag försökte i mitt inlägg att ge min syn på utskottets skrivning i detta ärende. Jag pekade då bl.a. på vikten av arbetslivsorientering och av att utveckla kontakterna mellan skola och arbetsliv. Jag anser att vi har flyttat fram våra positioner i det avseendet. Om sedan Jörgen Ullenhag tar sig för pannan, så kan han nog ha många olika anledningar till det. Men i det här fallet behöver han inte göra det.
Herr talman! Jag måste säga att vpk har utomordentligt blygsamma anspråk när det gäller att flytta fram sina positioner. Man motionerar om statligt reglerade tjänster — liksom folkpartiet, moderaterna och centerpartiet. Man har möjlighet att här i riksdagen få majoritet för sitt eget krav genom att helt enkelt fullfölja vad man anser vara riktigt. I stället skriver man ihop sig med socialdemokraterna och stannar för någon diffus formulering om att man skall utreda vidare hur det egentligen skall gå till och hur man skall ha det med huvudmannaskapet. Jag kallar inte det, herr talman, för att flytta fram sina positioner. Vi har tydligen olika uppfattningar om vad det innebär att flytta fram positionerna.
Herr talman! Självfallet har jag och Jörgen Ullenhag olika åsikter om vad det innebär att flytta fram positionerna. Det kan vi ju se bl.a. av valresultatet 1982. När det gäller statligt reglerade tjänster sägs det ju i betänkandet att tjänsterna skall överensstämma med övrig lärarpersonals. Var och en, herr talman, som är kunnig, som kan klockan och som kan läsa almanackan vet att det beslut som nu skall fattas kommer att träda i kraft senast den 1 juli 1984. Jag bedömer det inte så, herr talman, att vi innan dess kommer att ha ett nyval i Sverige.

Herr talman! Jag tror att de flesta som deltar i den här debatten är ganska överens om att syo-funktionärerna är en viktig yrkesgrupp med många viktiga arbetsuppgifter av de mest skiftande slag i det svenska skolväsendet. De har informativa, kurativa, administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter. Dessutom har dessa arbetsuppgifter i väsentlig grad utökats under senare tid, bl.a. genom beslut i denna kammare. Det är fråga om en utvidgad prao. Det är fråga om uppföljningsansvaret för ungdomar som är under 18 år, ett ansvar som har blivit särskilt betungande under senare tid med den stora ungdomsarbetslöshet som vi nu har. Det är faktiskt på det viset att för många unga människor är syofunktionären en fast punkt i tillvaron. Vi som varit med om att besluta allt det här begär naturligtvis att syo-funktionärerna skall göra ett bra jobb. Men skall vi kunna ställa det kravet med riktigt eftertryck måste vi också ge dem så bra tjänstgöringsförhållanden som det över huvud taget är möjligt. Det har de inte nu. För många syo-konsulenter är nämligen alternativen deltidstjänstgöring eller en uppsplittring av tjänsten på flera skolenheter. Till yttermera visso är den här gruppen bildligt talat en av de mest misshandlade grupperna i svenskt yrkesliv. Syo-konsulenterna har tvingats leva i ovisshet om tjänstekonstruktion och tjänstgöringsförhållanden i tolv år. Det började 1971 genom ett beslut om en försöksverksamhet med en annan syo-organisation i det svenska skolväsendet, en försöksverksamhet som skulle ta fem år. Det är inte mycket att säga om det, eftersom syo var en ny företeelse i det svenska skolväsendet. 1981 — tio år senare — blev den borgerliga regeringen färdig med ett förslag till hur syo:n skulle organiseras. Tio år tog det alltså att få fram det här förslaget. Tala om långbänk! Nu — i mars 1983 — tvingas vi fatta ett beslut som innebär en ytterligare försening till den 1 juli 1984. Tretton år kommer det att ta innan den här gruppen får klarhet i sina egna tjänstgöringsförhållanden. Det är litet av en ödets ironi att vi nu faktiskt är tillbaka vid 1971 års tjänstekonstruktion. Åtminstone tolkar jag utskottsbetänkandet på det viset. Utskottets talesman kan ju rätta mig, om han tycker att jag har fel. Vi är tillbaka till en statligt reglerad lärartjänst, någonting som bra mycket påminner om gamla tiders yrkesvalslärartjänst. Visserligen sägs det i utskottsbetänkandet att man skall belysa föroch nackdelar med kommunalt resp. statligt reglerade syo-funktionärstjänster. Men samtidigt sägs det att anställningsförhållandena för syo-funktionärer och lärare skall vara ”så likartade som möjligt”, dvs. statligt reglerade tjänster. Visserligen sägs det också att man skall göra en ytterligare analys av syo-funktionärens utbildning, men samtidigt hävdas det att syo-delen ”skall kunna kombineras med undervisningsämnen”. Det är för mig personligen angeläget att få påpeka att jag faktiskt utgår från att de analyser som skall göras resulterar i en statligt reglerad tjänst med undervisning. Till allra sist, herr talman! Utskottet diskuterar också de nuvarande syo-konsulenternas vidareutbildning. De ekonomiska ramarna, säger man, kan sätta en gräns för vidareutbildning av nu verksamma, behöriga syo-funktionärer. Det vore verkligen synd om det skulle vara på det viset. Det skulle innebära att vi under ganska lång tid framöver skulle få tre olika typer av befattningshavare på den viktiga syo-funktionen i grundskolan, och det är definitivt inte bra. Därför menar jag att det fortsatta arbetet också bör inriktas på att skapa de organisatoriska förutsättningarna för en sådan vidareutbildning. Jag anser också att det bör kunna ske inom nuvarande lärarutbildnings ram eller inom ramen för den lärarutbildning som man kommer fram till senare, utan att det skall behöva innebära alltför stora kostnader. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utbildningsutskottets hemställan i detta ärende.
Herr talman! Helt kort! Lars Hedfors redovisar en mängd tunga argument för att det tidigare riksdagsbeslutet skall ligga fast. Han säger att syofunktionärerna har misshandlats under många år. Avsikten med det förslag som regeringen nu har lagt fram är tydligen att man skall fortsätta att misshandla dem ytterligare under några år. Lars Hedfors utgår i slutet av sitt anförande ifrån att det skall bli statligt reglerade tjänster för syo-funktionärerna. Ett gott råd, Lars Hedfors: Det bästa sättet att se till att det blir på det viset är att rösta med reservationen.
Herr talman! Jag har i mitt anförande talat om hur jag tolkar utskottsbetänkandet. Såvitt jag kan förstå finns det ingenting i utskottsbetänkandet som hindrar att man skall kunna ha statligt reglerade tjänster i framtiden. Det är definitivt ingenting som hindrar att dessa tjänster skall kunna kombineras med ett undervisningsämne. Det är fullständigt tillräckligt för att jag skall kunna stödja utbildningsutskottets hemställan. Det kommer inte heller att innebära att man blir färdig med det här arbetet vid någon annan tidpunkt än den som föreslås i den borgerliga reservationen. Larz Johansson säger att det kommer att ta ytterligare några år om man stödjer utskottets hemställan. Men då är han väl ändå litet ovarsam med sanningen, därför att meningen är ju att det här skall träda i kraft den 1 juli 1984.
Herr talman! Lars Hedfors säger att han tolkar betänkandet så att det skall bli enligt hans önskemål. Han säger att det inte finns något i betänkandet som talar emot. Men det finns inte heller något som talar för. Det är signifikativt för hela den här debatten som vi tvingas föra här i dag att man måste stå och tolka betänkandet och gissa sig till vad det ungefär kan leda till. Därför försökte jag — för syo-funktionärernas skull och förhoppningsvis också för Lars Hedfors skull — att få ett klart besked av utskottets talesman om han ville ha statligt reglerade tjänster, om han ville ha kombinationen med undervisning. Men jag fick inte de klara beskeden, utan det är ungefär som Lars Hefors sade att man möjligen välvilligt kan säga att det inte finns något som talar emot. Men det finns då sannerligen inte något som talar för. Jag upprepar min uppmaning till Lars Hedfors: Rösta för reservationen i stället.
Herr talman! Det är väl helt uppenbart att det finns oklarheter i den här frågan, men de oklarheterna har ju inte den borgerliga dåvarande regeringen — som hade ansvaret för de här frågorna i sex år — gjort någonting för att belysa. Vi får väl ge oss till tåls ytterligare ett år. Jag vidhåller att utskottsbetänkandet kan tolkas på det viset som jag pekade på i mitt inledningsanförande.

Herr talman! Studieoch yrkesorienteringen— syo — är inte någon ny fråga. Skall man skriva historia bör man nog gå längre tillbaka än till 1981. Jörgen Ullenhag bad mig att berätta för min partikamrat om vad som hände 1981. Ställningstagandet till den propositionen har han återgett riktigt, men som Björn Samuelson har sagt har vi också vidgat våra frågeställningar på det här området. Får jag också vidga undervisningsuppgiften till att omfatta Jörgen Ullenhag och vad som hände när syo-funktionerna infördes i början på 1970-talet. Det var en stor stridsfråga när man skulle övergå från förutvarande yrkesvalslärarsystem till syo-funktionärerna. Jag vill också påstå att det finns en likhet mellan debatten då och debatten i dag. Då liksom i dag söker man från borgerligt håll att misstänkliggöra den lösning som har uppnåtts. Då liksom i dag spelade vpk:s ställningstagande en viktig roll vid utformningen av beslutsunderlaget. Den försöksverksamhet som skulle bedrivas med syo-funktionärer misstänkliggjordes från borgerligt håll. Detsamma gällde i hög grad vpk:s ställningstagande — så till vida är likheten slående. Så helt förkastligt var tydligen ändå inte det system som infördes i början av 1970-talet. Trots att försöksperioden ungefärligen var till ända när de borgerliga fick regeringsmakten, dröjde det ända till 1981 innan någon som helst förändring aktualiserades. I skoltidskrifter finns det också dokumenterat föroch nackdelar med det system som infördes, och där finns också en betydligt mer sansad värdering och analys än vad den borgerliga debatten gav uttryck för vid denna tidpunkt. De förändringar som beslutades 1981, liksom den proposition som regeringen nu har lagt fram, skall jag inte gå närmare in på. I bägge fallen gäller att vissa förändringar av organisationen är befogade, men det system som infördes i början av 1970-talet utgör ändå grunden. Detta kan väl ingen förneka -— vare sig det gäller förslaget från 1981 eller förslaget i dag. Det gäller däremot att tillvarata erfarenheterna och förbättra organisationen på en rad punkter. Vänsterpartiet kommunisterna kunde godta en del av vad regeringen föreslog i proposition 69, men på flera punkter hade vi andra förslag. I utskottsmajoritetens skrivning har viktiga delar av vpk:s förslag tillgodosetts, bl.a. i fråga om tidpunkten för ikraftträdandet, utbildningens innehåll och relationerna skola-arbetsliv. Jag skall inte i detalj gå in på dessa frågor, eftersom Björn Samuelson har gått igenom de olika punkter som vpk finner väsentliga. Däremot måste jag reagera mot de borgerligas försök att vanställa de faktiska förhållandena. På samma sätt som förra gången har vilseledande uppgifter getts spridning. Nu som då har man sökt ge människor, som i sin verksamhet är uppriktigt och intensivt engagerade i frågan, en falsk bild av utskottsmajoritetens ståndpunkter. Jag kan försäkra att det är åtskilliga som har blivit förvånade när de ringt oss och vi läst upp den exakta utskottstexten för dem. Från någon källa har de fått helt andra informationer än vad som står i utskottsbetänkandet. Jag tycker det är bra att de faktiska texterna nu ligger på vårt bord — nu är det inte längre möjligt att sprida falska framställningar om vad det hela handlar om. Jag vill ytterligare understryka — utöver vad Björn Samuelson har sagt — några viktiga punkter i utskottsmajoritetens skrivning. Beredningen skall arbeta så att organisationen skall kunna träda i kraft den 1 juli 1984. Det var just vad vpk yrkade, och det är vad alla partier nu yrkar bifall till. Huvudsyftet med tjänstekonstruktionen är att motverka den ofrivilliga deltidstjänstgöringen, och man säger att en väg att nå detta kan vara att kombinera syo-tjänstgöringen med undervisning. Det är väl inte särskilt långt ifrån vad vpk har sagt i sitt motionskrav. Behovet av utbildning skall analyseras. Detta yrkade vpk också i sin motion. Man skall analysera föroch nackdelar med kommunalt resp. statligt reglerade tjänster. Det har tagits upp som något anmärkningsvärt. Ja, visst skall man göra det, men om man skall se över systemet kan det väl inte vara så märkligt att också ta upp detta, särskilt mot bakgrund av vad utskottet anför, nämligen att det bör vara en strävan att anställningsförhållandena för syo-funktionärer och lärarpersonal skall vara så likartade som möjligt. Jag tror att detta kan lugna de oroliga på denna punkt. Det är, herr talman, helt enkelt nonsens att påstå annat än att vpk:s ståndpunkter är väl tillgodosedda i utskottets skrivning.
Herr talman! Om Nils Berndtson anser att vpk:s ståndpunkter är väl tillgodosedda har Nils Berndtson inte stora anspråk. Om man uttalar sig klart och tydligt för statligt reglerade tjänster men utskottet säger att den frågan skall utredas, då är man inte tillmötesgådd på den punkten. Om man mycket klart anger att undervisningsämnet skall ingå i tjänsten men utskottet frångår den ståndpunkten och säger att det skall göras en översyn, då har man inte heller särskilt stora anspråk om man menar att det är att bli tillmötesgådd. Nej, herr talman, sanningen är nog den att vpk i den här situationen hellre gjorde upp med socialdemokraterna — trots att vpk och de icke-socialistiska partierna på ett par punkter hade identiska yrkanden. Det är nog sanningen det, Nils Berndtson. Vi röstade på samma sätt förra gången detta var uppe i riksdagen. Tyvärr kommer vi inte att göra det nu. Nils Berndtson sade att vpk spelar en viktig roll. Ja, det gör man i kraft av att man säger en sak i motioner och en annan sak när det kommer till avgörande i kammaren. I det parlamentariska läge som vi har, kan vpk i vissa situationer inta en vågmästarställning. Så visst spelar vpk en viktig roll, men särskilt heroisk är den inte. Till sist, herr talman! Jag sade i mitt första anförande att jag inte trodde att det skulle räcka med 20 minuters vpk-anföranden för att reda ut den krokiga vpk-vägen. Tyvärr måste jag konstatera att jag hade rätt på den punkten.
Herr talman! Jörgen Ullenhag glömmer en viktig sak i sammanhanget, nämligen att frågan går tillbaka till beredning och att man prövar olika saker. Vpk:s ståndpunkter är mycket väl kända, både för de borgerliga partierna och för regeringen. När jag hör Jörgen Ullenhag, vill jag dra ytterligare en parallell mellan 1971 och 1983. Det är tydligen folkpartiet som gnäller mest högljutt i dag liksom då. Jag har protokollet från den debatten, den 1 juni 1971. Den folkpartistiske talaren talar där om vpk:s vankelmod i frågan, som han menade gjorde att det blev en halvmesyr. Han försökte måla alla möjliga fasor på väggen. Man skulle få arbetslöshet efter fem år, om försöket inte slog väl ut. Och så sade han: Alla kan väl ändå inte bli arbetsvårdare eller utbildningsadministratörer inom näringslivet. Har det gått så, herr Ullenhag, som folkpartiet försökte skrämmas med vid den tidpunkten? Jag kan göra den ytterligare parallellen att även den gången kunde jag notera — jag hade tillfälle att vara med också i den debatten — det säregna i att både socialdemokrater och borgerliga var synnerligen ivriga att yrka bifall till vpk-motioner. Vi är inte helt bortskämda med det. Liksom nu försökte man då påstå att saker skulle inträffa som det inte fanns någon täckning för i de dokument som förelåg. Herr talman! Egentligen borde protokollet från debatten den 1 juni 1971 fogas som bilaga till de här handlingarna för att visa hur de borgerliga agerar i sådana här frågor. Det visar i så fall också att vpk har drivit frågor som har stor betydelse för just dem som är beroende av syo-verksamheten.
Herr talman! Att vpk har särskilt svårt med argumenten i denna fråga tycker jag Nils Berndtsons inlägg visar på ett mycket klargörande sätt. Han flyr till debatten år 1971. Tidigare hänvisade vpk:s företrädare till valresultatet när vi diskuterade det förslag som riksdagen nu skall behandla. Jag vill framhålla för Nils Berndtson — det kan han säkert hålla mig räkning för—att jag i mitt första inlägg var utomordentligt noga med att läsa upp valda citat ur vpk-motionen. Jag talade också om vad reservanterna tycker på samma punkter. Det finns intalat till kammarens protokoll. Jämför man då, ord för ord, exakt vad vpk sade i motionen och vad man säger i utskottsbetänkandet, finner man att det är väldigt mycket som inte alls stämmer. Och det är väl detta som har gjort att många har ställt sig frågande till vpk:s agerande. Herr talman! Inte ens Nils Berndtsons som vanligt sympatiska framträdande i denna kammare kan dölja att vpk i denna fråga har följt en mycket, mycket krokig väg.
Herr talman! Nej, jag flyr inte frågan, Jörgen Ullenhag. Jag ger en bakgrund som är viktig för att få den rätta belysningen av hur denna fråga har diskuterats under mer än ett årtionde och hur olika partier har agerat. På en punkt är jag helt överens med Jörgen Ullenhag: jämför gärna vpk-motionen och utskottets skrivning — då får vi den riktiga bedömningen av vad som gäller. Jag vill göra ytterligare ett påpekande i sakfrågan. I vår motion sade vi att vi delar regeringens uppfattning att reformeringen av syo-verksamheten inte kan genomföras den 1 juli 1983 under de förutsättningar som har givits. I fråga om det var de borgerliga tämligen nakna till dess de hade vpkmotionens krav om 1 juli 1984 att yrka bifall till. Det var ändå viktigt att, vid genomförandet av en förändring, ta hänsyn till de omständigheter som gällde. Vi har alltså fått gehör även för den ståndpunkten. Regeringen ville vänta till 1985. Jämför gärna propositionen, vpk-motionen och utskottets skrivning, så att vi får en balanserad debatt i den här frågan. Får jag till slut fråga: Vilket är bäst för skolan och eleverna — inte för de borgerliga partierna — att regeringen får tillbaka frågan med bestämda uppfattningar om vad beredningen skall gälla eller att ni får en voteringsseger här? Det är väl ändå detta som för skolan och eleverna är helt avgörande. Vad vpk vill står klart för både regeringen och de borgerliga partierna.

Herr talman! Det s.k. Birkagårdsmålet är i sanning ett intressant och lärorikt mål. Det aktualiserar både viktiga procedurfrågor inom rättssystemet och hela grundfrågan om förhållandet mellan myndigheter och medborgare. Härav får målet sin speciella dignitet, som gör det till en viktig politisk fråga. Det är två huvudaspekter härav jag här vill beröra. För det första illustrerar målet konflikten mellan två skilda juridiska ideologier och kollisioner mellan två olika rättsoch procedursystem. En myndighet eller kommun kan rättsligt sett uppträda i två helt olika roller, två olika funktioner. Om t.ex. en kommun gör en affär med en byggnadsleverantör, uppstår mellan kommunen och den private affärsmannen en speciell relation. Denna relation baserar sig på kontrakt eller annan överenskommelse och berör alltså bara de områden som omfattas av den nämnda affärsförbindelsen. Om en tvist uppstår mellan kommunen och leverantören, berör denna tvist uteslutande den begränsade speciella relationen. Tvisten skiljer sig inte i princip från en tvist mellan två privata parter. Den naturliga proceduren är då ett tvistemålsförfarande inför allmän domstol. Men en kommun uppträder i sin verksamhet också i en helt annan roll. En kommun är då inte bara en part vilken som helst. En kommun skall representera det samfällda medborgarintresset, inte bara sitt eget intresse sominstans. En kommun har skyldigheter som en privat person och en privat instans inte har. En kommun har ett ansvar för sina medborgares allmänna välfärd, och detta ansvar är reglerat i lag. I förarbeten och grunder i t.ex. byggnadslagstiftningen framgår denna allmänna skyldighet mycket klart: En kommun skall i sin planering tillse att planeringen skapar goda levnadsbetingelser för medborgarna. Lagstiftarna har f.ö. lagt ut texten ovanligt utförligt kring just den aspekten. Vad betyder detta? Det betyder givetvis att ett visst fall, där denna kommunens skyldighet är berörd och dess uppfyllande ifrågasatt — direkt eller indirekt —, inte kan likställas med en vanlig tvist av det slag som jag tidigare givit exempel på. Kommunen är inte en part i vanlig bemärkelse, som utifrån ett förutsättningslöst läge skall hävda sina intressen gentemot sin motpart. Kommunen är i första hand ansvarig för att dess skyldigheter uppfylls. Först på den grundvalen skall man bedöma övriga aspekter i frågan, dyvs. : Kommunen kan inte bara uppträda som en part, som enbart ser till egetintresset och söker skydda sig själv när det gäller ekonomiska krav och konsekvenser. Kommunen skall också se till medborgarintr:sset, dvs. det intresse som motparten i tvisten är delaktig i. Kommunen har i det s.k. Birkagårdsmålet över huvud inte frågat sig om den situation som den försatt barnen i är förenlig med dess skyldigheter enligt gällande byggnadslagstiftning. Den enda rimliga tolkningen i detta avseende är att kommunen grovt eftersatt syftet med den kommunala byggnadsplaneringen. Man har inte låtsats om denna sin skyldighet, eller också har man tolkat den som om den kunde se ut precis hur som helst. Därmed har man fått det därhän, att den i målet enda skyldigheten för kommunen är att ersätta bevisad skada. Verkningarna av ett sådant kringgående av en kommuns allmänna ansvar för sina medborgare hade emellertid inte fått lika allvarliga konsekvenser, om fallet hade handlagts som ett administrativrättsligt ärende. Vid administrativt förfarande skall ju just skyldigheten och efterlevnaden av kommunens ansvar prövas. Den prövningen är kostnadsfri. Men när det gäller prövningen i Birkagårdsfallet, vilken ägde rum i tingsrätten, bedömdes aldrig frågan om huruvida kommunen uppfyllt sina skyldigheter gentemot medborgarna. I Birkagårdsfallet ställdes barnen inför vida svårare beviskrav i samband med denna procedur. Vidare utsattes barnen för stora ekonomiska risker. Den praktiska följden i stort av vad som hänt blir givetvis att kommuner kan erbjuda medborgarna nästan hur dåliga miljöer som helst. Sedan lägger man hela bevisskyldigheten på dem som redan förfördelats. Med hänvisning till risken att förlora stora summor avskräcker man dessutom dessa från att söka rättelse. Så till den andra sidan av problemkomplexet. Hela den problematik som aktualiserats i Birkagårdsfallet har ett samband med vissa för medborgarna negativa tendenser, vilka alltmer gjort sig gällande i den offentliga myndighetsutövningen i landet på senare år. I allt högre grad uppfattar myndigheter sig som företrädare för det egna intresset gentemot medborgarna och de klagande. Tjänstemän och politiskt beslutsansvariga förvandlas med ett sådant synsätt till blott och bart ett slags advokater för ett partsintresse. Men tanken vid all rättsstatlig och demokratisk myndighetsutövning ger egentligen prioritet åt en annan roll, nämligen myndighetens grundläggande skyldighet att tillse att medborgaren får sin rätt. Det förstnämnda synsättet medför en strävan från myndigheten att mer eller mindre bekämpa medborgaren till varje pris. Enligt det senare synsättet skall myndigheten se till att medborgaren först och främst får sin rätt, även om detta leder till att myndigheten måste vidgå ett fel eller åsamkas en viss materiell nackdel. Den himmelsvida skillnaden mellan de båda synsätten är uppenbar för var och en. Vi möter denna problematik på en mängd myndighetsområden. På t.ex. skatteområdet har det blivit allt vanligare att taxeringsnämnder, i stället för att se till att medborgaren får erlägga korrekt skatt enligt gällande praxis och regler, förvandlar förfarandet till en sorts tvist med medborgaren, där taxeraren uppträder som det allmännas advokat. Följden av detta blir en summarisk skattebedömning, ofta grundad i okunnighet och oförståelse. Skälighetsfrågor avgörs på en höft, och man överlåter åt den enskilde att överklaga, om han är missnöjd. Birkagårdsfallet är ett exempel på samma sorts tänkande. Kommunen frågar sig inte: Har vi uppfyllt våra skyldigheter enligt lagstiftningens intentioner gentemot den grupp medborgare som vi har ansvaret för? Kommunen frågar sig bara: Hur skall vi, i egenskap av förvaltning, bäst främja vårt egenintresse? Kommunen driver detta sitt egenintresse med hjälp av juridiska och administrativa specialister, för vilka medborgarna bestritt kostnaden. Hur möter vi då bäst dessa problem, denna allt uppenbarare upplösning av myndigheters ansvar inför medborgarna, denna myndigheters gradvisa förvandling till korporationer, styrda av förvaltningstjänstemäns och politikers egenintresse? Ja, till en del kan vi möta dessa tendenser genom att medge stöd åt medborgare, som vill driva viktiga fall såsom pilotfall. På detta sätt kan man för rättslig prövning få upp konflikter som annars aldrig skulle prövas, utan där myndigheters godtycke måste sväljas, därför att maktfördelningen fallet är för ojämn. Främst bör vi dock möta dem genom att på ett grundläggande sätt diskutera och upprätthålla myndighetsansvaret, inte bara som ett egenansvar utan som ett ansvar för att medborgarna hålls vid sin rätt och att myndigheter uppfyller sin grundläggande skyldighet. Ibland finner man en rätt beklämmande oförståelse för problem av detta slag. En stor tidning i Stockholm försöker i dag på ledarplats hävda att det inte kostar något att få rätt. Det enda som kostar något är att få orätt. Jag drar mig inte för — och säger inte att det är ogrannlaga — att ta upp detta häpnadsväckande påstående till polemik här i riksdagen, eftersom tidningen i fråga kan polemisera mot mig i tusenfaldiga upplagor om den vill. En tidning som skriver så har inte förstått någonting av medborgarrättsproblemens kärna. Det kostar både arbete och pengar att få rätt. Och de som har dåligt med pengar har alltjämt svårt att få rätt i det svenska samhället. Det händert.o.m. att det kostar lika mycket att få rätt som att få fel. Och det är inte heller ovanligt att man får rätt i alla formella prövningar och i alla instanser men att det fel som myndigheter har begått inte materiellt rättas till. Birkagårdsrättegången har ställt på sin spets en elementär sida av rättsstaten. Myndigheter är inte till för sig själva eller för dem som leder myndigheterna. De är till för de medborgare som omfattas av deras ansvarsområde. Utifrån det synsättet är kraven i vpk:s motion berättigade. Jag yrkar bifall till motionen.
Herr talman! Frågan om rättshjälp har efter tillkomsten av 1972 års rättshjälpslag varit uppe till riksdagsbehandling flera gånger. Det förslag som riksdagen i dag skall ta ställning till innebär några förändringar, som dock inte försämrar rättshjälpsförmånerna för dem som har svårast att bevaka sin rätt. I samband med propositionen har några motioner väckts, bl.a. om motpartskostnaderna. Även denna fråga har diskuterats här i riksdagen ett antal gånger. Jörn Svensson har i sitt anförande påpekat de svårigheter som är förenade med motpartskostnaderna. Jag tror inte att det är så enkelt som Jörn Svensson gör gällande, att man kan fatta ett beslut på grundval av en motion. Man borde göra en lång och bra utredning innan man tar ställning. Någon ändring av rättshjälpslagen i detta avseende har alltså inte skett. Den omfattar inte de motpartskostnader som en domstol kan döma ut. Men motionärerna anser att rättshjälpslagen bör ändras så att staten går in och betalar dessa kostnader i samband med mål. Rättegångsutredningen har avlämnat sitt betänkande. Den har diskuterat denna fråga mycket ingående. I betänkandet har man även behandlat olika lösningar, framför allt konsekvenserna av dessa lösningar. Man har redovisat de kostnader som skulle uppstå, om staten övertog motpartskostnaderna. Utredningen har kommit fram till att kostnaderna skulle uppgå till ungefär 5 milj.kr. om året. Herr talman! Betänkandet har remissbehandlats och ligger f.n. i regeringskansliet. Med hänsyn härtill yrkar jag avslag på motionen 1077. Till sist, herr talman, anser jag att det är ytterst viktigt att man belyser denna fråga mycket ingående och att riksdagen får ta ställning till ett förslag, som är väl underbyggt och framför allt följer rättshjälpslagens grundläggande principer. Med detta anförande yrkar jag bifall till justitieutskottets hemställan i betänkande 1982/83:19 och avslag på de motioner som har väckts i samband med propositionen.

Herr talman! Jag skall be att få komma med både negativa och positiva synpunkter på utskottstalesmannens yttrande. Först och främst vill jag påpeka att det ingalunda är något plötsligt påkommet okynne som har fått oss att ta upp de här frågorna. De befinner sig ingalunda i något oförberett stadium. De har diskuterats länge i rättsliga kretsar och i administrationen. Det finns underlagsmaterial, och man kan vända kritiken mot dem som inte har använt detta material för att göra någonting åt saken. Jag tror inte att det kan sägas att vi är för tidigt ute, utan snarare talar tendenserna på det rättsliga området för att man borde ha gjort någonting åt det här betydligt tidigare. Det har inte heller saknats tillfällen här i kammaren, i varje fall under de nästan 13 år som jag har suttit i riksdagen. Gång på gång kommer dessa ting upp, och i ljuset av det må man ju säga att det har tagit bra lång tid innan man har kommit så pass långt att man ändå har insett sakens vikt i ett utskottsbetänkande. Det var de små kritiska anmärkningarna. Sedan vill jag gärna säga, när jag kommer till det positiva, att vårt intryck som motionärer är att justitieutskottet har tagit mycket seriöst på denna sak. Vi har alltså därmed förhoppningen att den diskussion som inletts också skall vara inledningen till ett stadium som skall präglas mer av handling.
Herr talman! Jag har aldrig påstått att vpk tagit upp frågan på grund av okynne. Jag är fullständigt medveten om att man arbetar lika seriöst inom vpk som man gör inom andra partier med att föra fram sina frågor. Jag tror också att Jörn Svensson är införstådd med att det finns vissa problem i sammanhanget och att man inte kan bifalla motionen utan att vänta på vad regeringskansliet kommer till för resultat och att vi senare får ta ställning här i riksdagen.
Herr talman! Jag tackar för det erkännandet, Ulla-Britt Åbark. Om det hade varit så att vi kommit med en motion i en fråga som aldrig diskuterats i rättsliga kretsar, som aldrig hade blivit föremål för någon officiell penetration, då hade man kanske med rätta kunnat säga att vi väckt den i okynne. Men nu gäller det en fråga som legat och grott länge och som varit föremål för olika meningar, en mycket intressant och viktig fråga som har relevans långt, långt utanför de fall som har föranlett motionen. Därför tyckte jag att det fanns anledning att påpeka det.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

Det är ett faktum att två barn har fått rätt i en domstol men att de inte har ekonomiska möjligheter att fullfölja rättegången, trots att föräldrarna och andra krafter på allt sätt söker stödja dem. Men jag vill också tolka vad utskottets företrädare sade som positivt. Det här är inledningen till någonting som kan innebära att inte bara barn utan också andra svaga grupper i samhället kan driva mål av pilotmodell, av prejudicerande karaktär. Men detta hjälper ju inte de här barnen. Jag är medveten om att ärendet och en del av vår motion skall tas upp i justitieutskottet på tisdag. Min förhoppning är att behandlingen kommer att bli positiv och att man efterskänker en del eller hela rättegångskostnaden. Som det sagts flera gånger: man driver inte den här typen av mål av okynne. Man lägger inte ner pengar, tiotusentals kronor, och all sin fritid på att rädda Stockholm åt barnen och åt Stockholms innvånare av okynne. Man gör det därför att man värnar om barnen. Det gäller inte bara bilarna eller barnen. Det gäller en miljöfråga — en BT Kemi-fråga.

Herr talman! Låt mig först beklaga att Allan Ekström, särskild utredare beträffande godtrosförvärv och tillika ledamot av lagutskottet, på grund av sjukdom inte kan vara närvarande i kammaren. Det hade varit av stort intresse att få del av hans synpunkter i det föreliggande ärendet. Nuvarande rättspraxis i fråga om godtrosförvärv av stulna saker kom att formas av ett utslag i Göta hovrätt år 1853. Dessförinnan hade även i svensk rätt gällt vad som är fallet i övriga nordiska länder, nämligen att ägaren har rätt till sin stulna egendom även om den senare förvärvats av någon som varit igod tro. Det nya blev att godtrosförvärvaren fick behålla egendomen medan ägaren endast fick möjlighet att lösa den. Detta kan synas vara en marginell juridisk fråga, men så är ingalunda fallet. Om det går att stjäla föremål och sedan raskt sälja dem vidare till personer som formellt är i god tro, främjas en typ av brottslighet som blivit allt vanligare och som ofta är nära kopplad till narkotikamissbruk. Om däremot den som förvärvat sådan egendom riskerar att förlora föremålen när det uppdagas att de är stulna, då införs ett nytt moment, som i bästa fall kan bryta kedjan narkotikamissbruk-stöld-häleri. Utskottet motiverar sitt yrkande om avslag på min motion 1982/83:1218 med att inget nytt har anförts. Men jag har väckt min motion därför att jag känner oro inför tanken att de åtgärder som måste komma inte blir tillräckligt långtgående. Därför hade jag önskat en mer pådrivande skrivning från utskottets sida. I Expressen den 10 mars i år kunde man i en artikel läsa följande: ”TI köpcentret Gallerian ligger Stockholms auktionsverk. På de offentliga auktionerna där säljs bland annat guld och silver till professionella handlare och till allmänheten. På ett litet kafé, bara 50 meter därifrån, pågår samtidigt en annan auktion. Varorna är av samma slag som dem på auktionsverket. Men här kallas de ”varma”. Det är stöldgods — som är allt för riskabelt att sälja på den offentliga auktionen. En av de ledande uppköparna på hälarnas auktion är en poliskommissarie. Kommissarie Stig Algotsson på polisens inbrottsrotel är upprörd: — Dessa hälare tar hand om stöldgods för miljonbelopp. De är oljan i det maskineri som driver bland annat lägenhetsinbrotten och knarkhandeln. — Utan dessa hälare skulle inbrottstjuvarna — som till minst 90 procent består av knarkare som snabbt måste ha pengar — inte kunna bli av med sitt gods.” Artikeln slutar: Kommissarie Stig Algotsson ”vill också att det gods som stulits ska återgå till den rätte ägaren om polisen hittar det. —- Då skulle dessa uppköpare bli försiktigare, säger han. De skulle verkligen bry sig om att fråga varifrån den vackra silverkandelabern eller diamantringen kommer.” Herr talman! Nuvarande praxis bygger inte på skriven lag utan på den lagtolkning som utbildade sig för 130 år sedan. Tendenser till detta synsätt hade funnits tidigare men tillbakavisats. IT Juridiskt Arkif, VII, 1836-37, s. 41, framhåller en artikelförfattare att det i svensk rätt alltid varit så att ägaren återfått stulet gods, även av en godtrosförvärvare. Men, som han säger: ”Många finnas, som anse Lagen såsom en vaxnäsa, hvilken kan efter behag vridas åt hvilket håll man behagar.” Han blev dess värre inom två decennier sannspådd, och vi lever med detta än i dag. Jag vill uttrycka den förhoppningen att det pågående utredningsarbetet leder till en snar och genomgripande förändring.

Herr talman! Jag vill bara till Lars Ahlmark lämna ett par faktaupplysningar. Med hänsyn till att utredningsmannen kommer med sitt betänkande redan under sommaren eller tidigt i höst har vi från utskottet ansett att det inte är riktigt att nu framföra någon viljeyttring i sakfrågan, utan vi avvaktar de förslag som kommer från utredningen. Vid en nyligen hållen debatt på Stockholms universitet har utredningsmannen redovisat att det i utredningsmaterialet bl.a. kommer att ges en fullödig redovisning av vilken lagstiftning som förekommer i ett stort antal länder i världen. Därigenom kommer vi både i lagutskottet och i riksdagen att få ett bättre underlag för att bedöma vilken lagstiftning som vi bör ha här i framtiden. Jag vill i det här skedet inte alls gå in på sakfrågan och spekulera i vilka förändringar som utredningsmannen kan komma att föreslå, med hänsyn till att det bara är ca ett halvår kvar innan han kommer med utredningen, utan vi avvaktar. Det är motiveringen till att utskottet nu föreslår avslag på motionen.

Herr talman! Utredning om lagreglering av ideella föreningar har varit ett återkommande krav i moderata motioner. Orsaken till detta är att många ideella föreningar i dag är så stora, starka och dominerande att en bristande balans har uppkommit mellan föreningars och enskildas rätt. Därför har förslag lagts fram om utredning av lagstiftning som stärker den enskildes rätt i förhållande till föreningen. Rätten att stå utanför en förening eller att utträda ur en förening, dvs. den negativa föreningsrätten, har diskuterats länge. 1950 konstaterade exempelvis Schmidt-Åberg i sitt standardverk Arbetsgivare-Arbetstagare att ”facklig solidaritet kan kränka personlig frihet” och ”att friheten är demokratins bärande idé”. Hur avvägningen skulle göras i konflikten häremellan tog emellertid inte Schmidt-Åberg ställning till i sin bok. Eftersom riksdagen tidigare avvisat utredningar om lagstiftning för ideella föreningar måste den ha prioriterat föreningarnas rätt framför den enskildes. Konkretisering är alltid bra. Därför ger jag två exempel på missförhållanden beroende på bristande lagstiftning. Högsta domstolen träffade ett prejudicerande beslut den 29 december 1982. Tre medlemmar av Svenska kommunalarbetareförbundet, SKAF, hade begärt skriftligt utträde ur förbundet. Detta beviljades inte. Arbetsgivaren fortsatte att göra avdrag för fackföreningsavgiften. De förutvarande medlemmarna förde fram sina besvär vid tingsrätten, som avvisade dem och konstaterade att tvisten skulle avgöras av en stadgeenlig skiljenämnd. Skiljemännens antal enligt stadgarna skulle vara fem. Vardera parten skulle utse två. Om enighet inte kunde uppnås om den femte skiljemannen, skulle denne enligt stadgarna utses av landssekretariatet. Högsta domstolen konstaterade i sina domskäl ”att stadgarna ej förutsätter verklig rätt för medlemmen att efter ensidig uppsägning lämna förbundet”. Ytterligare belägg för denna åsikt fann HD i kommentarerna till LO:s normalstadga av 1977, där det sägs att ”fackföreningsrörelsens principiella inställning till utträdesrätt för medlem ur ett fackförbund är den, att sådan rätt saknas”. SKAF är som bekant LO:s största förbund. Vad gäller utseendet av skiljemän enligt SKAF:s stadgar säger HD att stadgarna är ägnade att inge ”allvarliga betänkligheter ur rättssäkerhetssynpunkt”. I motion 1982/83:718 av Allan Åkerlind och Gullan Lindblad om ideella föreningar behandlas bl.a. Elektrikerförbundets införande av för medlemmarna ”obligatoriska hemförsäkringar”. Ulf Berlitz, professor i civilrätt, har framlagt vägande synpunkter på denna typ av beslut. Han frågar var gränsen går för fackets möjligheter att besluta över enskilda medlemmars personliga förhållanden. Han säger att denna fråga är central för vår demokrati. Trots detta — påpekar han — är den fortfarande anmärkningsvärt oklar. Denna oklarhet utgör förklaringen till att riksdagen så många gånger måste behandla förslag om lagstiftning för ideella föreningar. Krav på utredning om lagstiftning har framförts vid åtskilliga tillfällen och kommer att framföras till dess att det finns majoritet för våra krav. Elektrikerförbundets innovation på försäkringsområdet ger ytterligare belägg för våra krav. Berlitz konstaterar att fackliga beslut av den här arten skapar konsumenträttsliga problem och att man kan hamna ”i ett läge med mycket omfattande konkurrensbegränsningar och därav skadeverkningar både på sakoch livförsäkringsområdet”. Naturligtvis kan den enskilde inleda en process mot föreningar som tar beslut av typ ”obligatoriska hemförsäkringar”. Men det är både psykiskt och pekuniärt betungande att driva en process för en enskild medlem i en förening mot sin förening. Försäkringsinspektionen har också gjort vissa uttalanden i denna fråga och sagt att inget försäkringsbolag får tvinga människor att vara med i en kollektiv försäkring. Men den bestämmelsen klarar Folksam. Det är nämligen inte Folksam utan Elektrikerförbundet som har beslutat att försäkringar skall vara obligatoriska. Jag tycker att dessa exempel visar att det behövs lagskydd för enskild person mot vissa föreningsbeslut, oavsett om besluten är stadgeenliga eller bryter mot stadgarna. De nu angivna exemplen får räcka — jag skulle kunna ge fler. Vid tidigare debatter i kammaren har andra exempel åberopats. Nu övergår jag till att bemöta utskottsmajoritetens argument för avslag. 1. Det finns inte behov av lagstiftning. De av mig anförda exemplen tyder på något annat. 2. Avsaknad av lagstiftning innebär inte att de ideella föreningarna står utanför det rättsliga regelområdet. Detta är korrekt. Men bristen på lagreglering försvårar för den enskilde att tillgodose sin rätt. Avsaknaden av lag försämrar också informationen för den enskilde om hans eller hennes rätt. ; 3. Stiftelseutredningen och nya arbetsrättskommittén kommer att behandla frågor om ideella föreningar. Den senare utredningen har avslutat sitt arbete. I betänkandet presenteras inga förslag om den negativa föreningsrätten. Stiftelseutredningen kommer knappast att överväga frågor om den enskilde medlemmens ställning i förhållande till organisationen, grundregler om inträde eller utträde ur en förening, medlems bundenhet av beslut som fattas utan medlemmens medverkan, skadeståndsskyldighet etc. 4. Ideella föreningar är så olika — till storlek, till verksamhet osv. Detsamma gäller aktiebolag, men ingen i denna kammare skulle väl åberopa detta som argument för att vilja avskaffa aktiebolagslagen. Det finns dock ett tungt vägande skäl — åtminstone anser vissa människor att det är det — till utskottsmajoritetens avstyrkande, nämligen många folkrörelsers motvilja mot lagreglering. fackföreningarna själva vill ha största möjliga rörelsefrihet ligger i sakens natur. Lagstiftning är dock inte till för att skydda den redan starke utan för att ge den svagare parten skydd — ett skydd som uppenbarligen behövs. Därför yrkar jag bifall till den moderata reservationen.

Herr talman! Frågan om lagreglering av ideella föreningar diskuterades här i kammaren så sent som i november förra året — även den gången med anledning av en moderat motion. Riksdagen avslog då motionsyrkandet, som hade samma innebörd som yrkandena i de motioner som vi i dag behandlar. De motioner som behandlas i dag innehåller ingenting nytt i sak. Det är i själva verket samma argumentering som i den motion riksdagen avslog så sent som i höstas. Man påstår helt enkelt att det finns behov av grundläggande regler beträffande de ideella föreningarnas status och verksamhet. Det finns emellertid inga missförhållanden att peka på som skulle motivera en sådan lagstiftning. Tvärtom förhåller det sig på det sättet att den mångfald av ideella organisationer som verkar i vårt land gör det bäst utan en lagstiftning, som bara skulle krångla till deras verksamhet. En lagstiftning på området är också förenad med åtskilliga svårigheter, och eftersom det inte heller har framkommit några omständigheter som tyder på att avsaknaden av lagregler skulle ha medfört några väsentliga olägenheter, har utskottets majoritet även denna gång stannat för att yrka avslag på motionerna. Det förhållandet att det inte finns någon lagstiftning som reglerar ideella föreningars verksamhet betyder dock inte att sådana föreningar på något sätt skulle stå ”ovanför lagen”. Som framhållits i utskottsbetänkandet har det : sedan länge ansetts i rättspraxis att en ideell förenings beslut kan prövas av domstol. Det har också verifierats från denna talarstol av Margit Gennser. Inte bara medlems uteslutning ur en förening utan också medlems rätt till inträde i en förening har prövats av högsta domstolen. Också frågor som rör medlems bundenhet av förenings beslut har prövats av domstol. De första rättsfallen i sådana frågor som rör fackliga organisationer kom redan på 1930-talet. Och, som sagt, även de exempel som Margit Gennser anförde visar att medlem kan få sin rätt prövad utan lagstiftning. Medlemmens rätt försvåras med andra ord inte på grund av om det finns lagstiftning eller inte. Utskottet har denna gång inte ansett det vara nödvändigt att remittera motionerna till myndigheter, domstolar eller ideella organisationer. Det gjordes med den motion som behandlades i november månad. Remissutfallet blev också entydigt. Man ansåg att lagstiftning var överflödig. Det var bara en av remissinstanserna som klart tillstyrkte en utredning. Sådana i det här sammanhanget tunga remissinstanser som LO, TCO, SACO/SR, Svenska arbetsgivareföreningen och hovrätten över Skåne och Blekinge ansåg att det inte framkommit något som kunde aktualisera behovet av en lagstiftning. Trots detta återkommer moderaterna även i år med en motion i ämnet. Man kan naturligtvis fråga sig vilken orsaken är. Beträffande Elektrikerförbundets kollektiva hemförsäkring är först och främst att säga att den grundar sig på ett enhälligt kongressbeslut. Försäkringen har beslutats i demokratisk ordning, och gången har varit den vanliga i en facklig organisation och, skulle jag vilja påstå, även i andra ideella föreningar. Frågan väcktes helt enkelt genom en motion från en medlem. Motionen behandlades i klubben, sedan i avdelningen och till sist på 1981 års kongress. Kongressbeslutet var, som jag sade, enhälligt. Beslutet står också i överensstämmelse med ändamålsparagrafen i förbundets stadgar. Eftersom försäkringsinspektionen åberopades här kan det nämnas att försäkringsinspektionen i sitt yttrande sade att man inte hade något emot den här kollektiva hemförsäkringen. Låt mig till sist, herr talman, peka på att stiftelseutredningens kommande förslag och kooperationsutredningens översyn av lagen om ekonomiska föreningar kan få betydelse för den här frågan.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
Herr talman! Att den här motionen kommer igen och kommer igen beror på att den gäller en utomordentligt viktig princip i ett rättssamhälle — att skydda den enskilda människan. HD ansåg också i sina domsskäl att stadgarna i SKAF ”ej förutsätter verklig rätt för medlem att ensidigt säga upp sig ur förbundet”. Detsamma gäller LO:s normalstadgar. Jag måste säga att det är förvånande att man vill hålla kvar medlemmar som vill lämna ett förbund — jag trodde sådant hörde till en förgången tid. ; Vad gäller Elektrikerförbundets obligatoriska hemförsäkring har alltså Ulf Berlitz och även försäkringsinspektionen konstaterat att detta beslut i hög grad kommer att påverka hela försäkringsbranschen. I andra sammanhang har man inte tillåtit sådana villkor. Majoritetsbeslut har alltid en väsentlig nackdel — avtalsrätt är ofta att föredra. Det är faktiskt så att en liten grupp genom majoritetsbeslut kan binda en mycket stor grupp vid beslut som rör vars och ens enskilda liv och som han eller hon inte vill bli bundna till. Jag tycker att det är litet grand av de obotfärdigas förhinder, att inte tillåta en utredning om de ideella föreningarnas ställning. Förhållandena i dag är helt andra än de var i början av 1900-talet. Många organisationer i vårt land har blivit utomordentligt starka — de små människorna har däremot blivit ganska svaga. Det gäller att rätta till balansen så att den blir litet mer rättvis. I helt andra sammanhang brukar vi vara mycket angelägna om att lämna information till konsumenterna, att lämna information till medborgarna. Jag upprepar här att avsaknad av lagstiftning inte innebär att de ideella föreningarna står utanför det rättsliga regelområdet. Men bristen på lagreglering försvårar för den enskilde. Bristen på lag försämrar nämligen den enskildes information om hur han kan tillgodose sin rätt. Detta är viktigt att notera. När det gäller att handla dagligvaror osv. försöker vi att förbättra konsumentinformationen. Samma borde gälla här. Jag ber därför att få tillstyrka reservationen som är fogad till detta betänkande.
Herr talman! Margit Gennser försöker få den här debatten att handla om konsumentinformation och andra saker. Men det handlar inte om detta. Den plädering som Margit Gennser nu har gjort för de här motionerna har inte på minsta sätt övertygat mig om nödvändigheten av att införa en lagstiftning i Sverige om ideella föreningar. Som jag redan anfört, och som Margit Gennser också själv har visat med de exempel hon har anfört, kan ideella föreningars beslut prövas av domstol i de fall då en medlem tar upp en sak. Jag har därför litet svårt att förstå varför man skall ha en lagstiftning just på det här området. Moderata samlingspartiet brukar annars inte vara det parti som står här i kammaren och pläderar för lagstiftning i frågor där det inte nödvändigt. Men i dag gör man det. Varför? Ja, inte handlar det om skyddet för den enskilde, som moderaterna säger sig värna om. Det kan man göra bättre i andra former. I själva verket vänder sig de här motionerna mot folkrörelserna och främst mot den fackliga rörelsen. Det visar också den exemplifiering som har förekommit här. Det är i och för sig ingenting nytt. Moderaterna är bara inne på gamla högertraditioner från 1930-talet när de fullföljer sådana tankegångar. Herr talman! Jag vill bara upprepa att det finns ett skydd för den enskilde medlemmen enligt gällande rätt. Ideella föreningars beslut kan prövas, inte bara huruvida de är formellt riktigt fattade utan också om de är fattade på ett materiellt riktigt sätt.
Herr talman! Jag anser inte att det är särskilt enkelt för enskilda människor att föra rättsprocesser genom tingsrätten, upp till hovrätten och upp till högsta domstolen. Det gör människor inte dagligdags. Människor vill helst slippa en sådan hantering. När det gäller motiv tycker jag inte att man skall ifrågasätta en annan människas motiv. Jag tycker att man skall ta upp sakfrågor. Mitt motiv är att jag tycker att man skall värna om den enskilde mot organisationer, vilka jag anser — det har jag blivit övertygad om — har blivit för stora och för mäktiga. Jag kan förstå att vi har olika värderingar och ser på saker på olika sätt. Jag tror inte alls att Stig Gustafsson har några dåliga motiv, men jag tycker att vi skall lämna motiven åt sidan och diskutera sakfrågan, och i den har jag en annan uppfattning, nämligen att organisationerna har blivit för starka och att de enskilda har blivit för svaga. Vi har alltså fått en bristande balans.
Herr talman! Om Margit Gennser vill värna om den enskilde individen tror jag att det finns andra områden där det är mera befogat att gå in med åtgärder. Det är inte så enkelt att föra en process i tingsrätten, hovrätten och i högsta domstolen, säger Margit Gennser. Ja, men det blir väl inte någon skillnad om vi får en lagstiftning. Man får väl även i det fallet — om en ideell förening skulle bryta mot lagen — lov att föra en process. Det gör ju ingen skillnad om man bryter mot lag eller mot stadgar. Sammanfattningsvis, herr talman, vill jag med anledning av vad Margit Gennser nu senast anförde bara konstatera två saker. 1. Margit Gennser har inte kunnat anföra något bärande skäl för en lagstiftning. 2. Från moderaternas sida är det inte så mycket fråga om en lagstiftning om ideella föreningar utan om en lagstiftning riktad mot fackliga organisationer.
Herr talman! Lagstiftningen brukar faktiskt påverka folks beteende utan att man behöver gå till domstol. Folk brukar rätta sig efter lagar och ändra sitt beteende. Såvitt jag förstår och enligt vad HD har sagt behövs det en viss översyn av vissa folkrörelsers stadgar, så att enskilda faktiskt får rätt att utträda utan att behöva straffa sig ut — det är just vad det är fråga om.
Herr talman! Den översyn av stadgarna som kan vara nödvändig sköter nog de ideella föreningarna om själva. Sammanfattningsvis: Jag har inte fått något argument som visar att det skulle bli någon skillnad om vi införde en lagstiftning om ideella föreningar. Stadgar är precis som en lagstiftning bindande för dem som är medlemmar i organisationen.